Herr talman! Det är med mycket blandade känslor jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Den som läst frågorna kan konstatera att det som redovisats är allt annat än svar på dem. Interpellationssvaret består egentligen bara av konstaterandet att arbetsmarknadsministern inte vill svara. Mot den bakgrunden måste man fråga sig, herr talman, om det över huvud taget är meningsfullt längre att använda frågeoch interpellationsinstitutet gentemot den sittande socialdemokratiska regeringen och dess ministrar. Debatten kring en av de allra viktigaste frågorna ute bland medborgarna blir ju meningslös, om vi har en situation i denna folkvalda församling där regeringen och dess ministrar nonchalerar den viktiga del av det parlamentariska arbetssättet som ger opposition och övriga ledamöter möjligheter att få besked om regeringspolitiken. Men, herr talman, jag bortser från att arbetsmarknadsministern inte anser sig ha något av värde att redovisa inför riksdagen, för det finns ändå mycket att säga i frågan. Till att börja med kan vi mot bakgrund av vad som hittills åstadkommits konstatera att vi har en regering som har förlorat kontrollen över mycket av utvecklingen. Den tredje vägens politik, den ekonomiska politik som skulle utgöra grundstenen för regeringens framgångar, har fallit ihop. Inflationsmålet har som alla vet havererat, budgetunderskottet förblir oansvarigt stort, skattetrycket ökar, tillväxten av nya jobb har praktiskt taget uteblivit och rekordarbetslösheten består och ser ut att växa. Avtalsrörelsen, som skulle ge grunderna för en långsiktig expansion, exportframgångar och ökad sysselsättning, kan nu bara jämföras med Kiviks marknad under fullt tumult. Åtminstone varje insiktsfull förstår att regeringens senaste skattechock, som enligt Industriförbundet ger landet ytterligare 15 000 arbetslösa, är en minst sagt desperat åtgärd som slår blint och oplanerat. Skattehöjningarna må vara finurligt inlagda i tiden, Anna-Greta Leijon, men för att få dem som på grund av dessa tvingas lämna sina fasta jobb att känna trygghet räcker det inte med att vara finurlig. Herr talman! Lika förvirrat är, måste jag säga, det kvarstående intrycket från den socialdemokratiska partikongressen. I arbetsmarknadsministerns tal till kongressdeltagarna fanns fler motsättningar och tomrum än vad jag trodde var möjligt att få ihop. Regeringen sade sig samtidigt ha minskat arbetslösheten, ha stoppat ökningstakten och ha behov av mer pengar för att bekämpa den ökade arbetslösheten. Man redovisade ingen strategi för att förbättra situationen i framtiden, utan man bad kongressen om respit för att arbeta fram en strategi under kommande år. Det fanns i arbetsmarknadsministerns anförande inför kongressen inte ett enda rakt besked. Jo ett, och det skall jag återkomma till. Utöver det fanns bara eftergivenhet, undergivenhet och rökridåer — bara förvirring, frågor och förhoppningar. Det är inte att undra på att den socialdemokratiska kongressen utan svårigheter kunde köra över Anna-Greta Leijon så kapitalt. Hur känns det, arbetsmarknadsministern, att ha fått partikongressens order att på alla sätt öka sysselsättningen i den offentliga sektorn, när en sådan politik går på tvärs mot allt vad regeringen sagt sig sträva efter när det gäller sysselsättningsutvecklingen? Vad vi och väljarna nu dagligdags får höra från regeringen i stället för raka besked är något som man kunde kalla för minskningsökningens höga visa. I den blir svart till vitt, ökningar till minskningar, plus till minus och tvärtom. Ökad arbetslöshet blir till minskad, utebliven tillväxt av nya riktiga jobb blir till ökat antal riktiga jobb. Det är inte att undra på att inte ens de mest durkdrivna arbetsmarknadsjournalister kan hänga med i svängarna. Men, arbetsmarknadsministern, människornas erfarenheter av verkligheten håller på att tränga igenom lagren av statistikmylla som regeringen använder för att dölja den verkliga utvecklingen. De känner dagligen den växande otrygghet som gör sig påmind i spåren av rekordarbetslösheten. De vet nog, Anna Greta Leijon, att ni vill få fler i arbete och att ni vill minska arbetslösheten, men de känner framför allt att ni saknar förmågan att uppnå målen. Jag tycker, herr talman, att det var ärligt och rättframt av Anna-Greta Leijon — och nu återkommer jag till det besked som vi tyckte fanns i arbetsmarknadsministerns tal inför kongressen — att tala ur skägget på partikongressen och säga att ni inte vet hur ni skall bära er åt. Jag tycker det vore klargörande om Anna-Greta Leijon kunde ge samma raka besked i dag. Först då finns det nämligen förutsättningar för er som lovat full sysselsättning och som misslyckats med att uppnå det att gå ur den här regeringsperioden med hedern i behåll. Herr talman! Särskilt när det gäller ungdomarna framstår löftena från 1982 års valrörelse som mycket vidlyftiga. Vi har i dag, som jag redovisat i min interpellation, fler ungdomar i reell arbetslöshet än för två år sedan. Hur någon kan kalla detta för framgång har jag mycket svårt att förstå. Jag skulle mycket gärna vilja ha en förklaring av arbetsmarknadsministern och ett svar på huruvida de siffror som jag redovisat stämmer eller inte. Frågan kan besvaras med ja eller nej. Att siffrorna stämmer, herr talman, vet jag, eftersom de är tagna ur den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Förklaringen till att de stämmer och till att de är högre än vad de var när ni trädde till i regeringen är att ni driver sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik utifrån en föråldrad strategi. Ni utgår ifrån att arbetsmarknaden har utrymme endast för ett bestämt antal jobb och att de som inte omgående får plats skall tas om hand i olika former av arbetsmarknadspolitisk sysselsättning. För er väger förvaringsmomentet tungt, och ni bortser från att rörligheten på arbetsmarknaden har mycket stor betydelse för det möjliga antalet arbeten. Detta gäller självfallet i allra högsta grad för våra ungdomar, som har de bästa förutsättningarna att anpassa sig. Det mest negativa för möjligheterna att skapa fler jobb för ungdomar är att ungdomarna just på grund av trögrörlighet förhindras att vara aktiva på arbetsmarknaden. Ungdomslagen är enligt de nu redovisade utvärderingarna från konsultföretaget Sinova, arbetsmarknadsstyrelsen och Göteborgs universitet just en sådan negativ faktor. Sinova-rapporten, som jag redovisat resultaten av i interpellationen, visar detta. Men det struntar arbetsmarknadsministern i att ta upp i sitt svar. AMS-utredningen, som inte motsäger Sinova-resultaten, berörs inte heller. Arbetsmarknadsministern föredrar i stället att tala om rapporten från Göteborgs universitet. Men inte heller i den finns det några verkligt positiva tendenser. Att inlåsningseffekterna, som det sägs i Göteborgsundersökningen, ”förefaller vara mindre” och ”att ungdomarna trivs bra” i den konstlade sysselsättningen räcker inte långt, när resten av rapporten och Göteborgsundersökningen i övrigt visar att det finns uppenbara tendenser till inlåsning och förlängda arbetslöshetstider och att utströmningen från ungdomslagen till riktiga jobb är mycket låg. Jag måste fråga Anna-Greta Leijon om hon inte är det minsta oroad över resultaten av de tre nämnda utvärderingarna.

Det är en vanlig åsikt, speciellt från kommunala handläggare, att denna uppföljning har eftersatts från arbetsförmedlingarnas sida.” Dessutom säger man: ”När ungdomarna väl har fått plats i ungdomslagen uppskattas deras arbetsinsatser i allmänhet mycket högt av arbetsledarna. De har fått en extra resurs som kan sättas in för att utjämna toppar och utföra arbetsuppgifter, som inte är högprioriterade, men som behöver utföras. Ungdomarna kommer snart att ingå som en naturlig och uppskattad del av arbetsorganisationen. Därför” — lyssna nu — ”blir reaktionen blandad när de slutar sitt arbete för att börja ett nytt. Även om man tycker att det är bra att de får ett fast arbete medför det att det ”uppstår brist på arbetskraft”.” Utredningen säger också att ”ungdomarna kan uppfatta sin situation som pressande. Många tycker att man rycker i dem från alla håll. Ungdomslaget ger också en viss trygghet. Det finns alltså fler faktorer som motverkar Herr talman! Vidare säger man följande: ”Den stora rörligheten” — som det talas om i rapporten utan någon som helst bevisföring — ”dokumenteras inte i full utsträckning i statistiken över personer placerade i ungdomslag. Det är svårt att ange hur stor denna statistiska övervärdering är. Ett par arbetsförmedlare har vid samtal under hösten sagt att de under sommarmånaderna i viss mån tappat kontrollen över vilka personer som befinner sig i ungdomslag.” Vad jag har nämnt är bara ett axplock ur Göteborgsundersökningen. Jag kan försäkra alla som lyssnar att det finns mera att ta del av. Det är denna undersökning som arbetsmarknadsministern vill framhäva som det verkliga beviset för att det här med ungdomslag i grunden fungerar ganska bra. Det är utomordentligt allvarligt, därför att vid ett närmare studium visar det sig att även den här undersökningen är full av uppgifter som ger oss stöd som verkligen är allvarligt oroade över det här med inlåsningsriskerna. Undersökningen ger endast — det är fråga om ett allmänt tyckande — på ett begränsat antal rader underlag för positivism. Herr talman! Jag måste säga att antingen har ni socialdemokrater inte läst utredningarna ordentligt eller också är det helt enkelt så, att minsknings /ökningseffekter är det enda som ni är i stånd att åstadkomma med den politik ni för. Jag måste upprepa en del av de frågor som jag ställt i min interpellation men som jag inte fått svar på. Bara för att göra frågorna åtminstone något intressanta får jag väl formulera om dem: 1. Finns det enligt regeringens uppfattning några som helst risker med direktövergångar mellan terapikedjans olika steg — med ungdomsplatser, ungdomslag och Örebromodeller? 2. Tänker ni fortsätta att bygga ut B-arbetsmarknaden för ungdomar med Örebromodeller? Ja, den frågan blev i princip besvarad i den förra interpellationsdebatten. Om jag förstått arbetsmarknadsministern rätt, är det i princip möjligt, och det är ett annat besked än det som gavs i interpellationssvaret till mig. 3. Skall terapikedjan även fortsättningsvis vara den förstahandsåtgärd som samtliga utvärderingar visar att den är? 4. Skall ungdomarna i terapikedjan även fortsättningsvis hänvisas enbart till bidragsberoende inom den offentliga sektorn och vara gratis arbetskraft åt kommuner och landsting? 5. Tänker ni sitta med armarna i kors och åse att avhoppen från gymnasieskolan till terapijobben i ungdomslagen ser ut att öka? 6. Hur skall ungdomarnas eget sökande efter riktiga jobb ökas? Anser ni över huvud taget att det är nödvändigt att bekymra sig över det? Det verkar ju inte så. 7. Tänker ni göra någonting för att utnyttja en av de erfarenheter som de här utvärderingarna ger, nämligen att det finns hur mycket jobb som helst till ungdomar med rimliga lönekrav? Gratis finns det ju en uppsjö av jobb. Göteborgsundersökningen visar t.ex. att det finns ett efterfrågetryck när det gäller ungdomar. Det är självklart, eftersom arbetskraften är gratis, men då är det också nära till slutsatsen att något rimligare ingångslöner till riktiga jobb skulle innebära större efterfrågan på ungdomar. 8. Tänker ni göra någonting åt det som ligger vid sidan om ungdomslagen och terapikedjan, nämligen arbetsmarknadslagen, yrkesutbildning och ungdomsföretagande etc? Att döma av svaret på interpellationerna tänker ni inte göra någonting, och ni är inte ett dugg bekymrade. Ni är nöjda med minskningsökningen och det faktum att allt fler ungdomar står utanför den reguljära arbetsmarknaden och utan riktiga jobb. Herr talman! En B-lagsarbetsmarknad med konstlad, bidragsberoende terapisysselsättning är tydligen vad socialdemokratin har att erbjuda de uppväxande generationerna i Sverige. Därmed är slutsatsen lätt att dra. Ett fortsatt regerande för socialdemokratin efter nästa års val kommer osvikligen att leda till ett ännu hårdare och ännu mer osolidariskt samhälle för våra ungdomar. Socialdemokraternas samhälle är nämligen ett samhälle där bara eliten av våra ungdomar får en chans till riktiga jobb. Övriga sätts på bidrag i terapikedjan och i andra åtgärder. Det är bara de allra starkaste som klarar att prestera ett arbete som täcker kostnaderna för de höga lönerna, de stigande skatterna och avgifterna och de kostnader som det allt virrigare regleringssamhället förorsakar näringslivet. Det är ett hårt och osolidariskt samhälle för dem som inte klarar sig igenom nålsögat. Det blir naturligen konsekvensen av att löner, skatter och lagar sätts före enskilda ungdomars möjligheter att på egna meriter hitta en egen plats på arbetsmarknaden. Mot utslagning, bidragsberoende, politisk håglöshet och handlingsförlamning sätter vi moderater en politik som vi i detalj redovisat och som i varje del utgår från att det faktiskt finns utrymme för fler riktiga jobb för ungdomar på arbetsmarknaden. Fler ungdomar kan finna en egen plats, och de kan förvärva den på egna meriter, bara de får chansen. Det visar t.ex. flera års erfarenheter från länder som USA och Japan. Uppgången i näringslivets sysselsättning i de länderna visar det galna i socialdemokraternas föreställning här hemma att det endast finns en viss given mängd arbetstillfällen att dela på. Äldre fullt arbetsföra personer skall inte behöva känna sig tvingade att träda tillbaka för att ungdomarna skall få plats. De ungas arbeten kan skapas i alla fall. Det är bara socialdemokraterna i vårt land som anser sig oförmögna att åstadkomma en rörligare och bättre fungerande arbetsmarknad, som ser en fördel i att förpassa yngre och äldre människor till den undanstoppade arbetskraften, där de inte besvärar i statistiken. Vår moderata strategi bygger på följande. 1. Maximal tillväxt i de privata sektorerna i vår ekonomi — inte bara i exportindustrin —, en snabb tillväxt inom den privata serviceoch tjänstesektorn som skapar nya jobb också för våra ungdomar och ett fullt utnyttjande av den nya tidens teknik. 2. Lägre och mer verklighetsanpassade ingångslöner som ger nya möjligheter för ungdomarna. Det visar om inte annat erfarenheterna från ungdomslagen, där man säger att efterfrågan på ungdomar är stor när arbetskraften är billig. Vårt bud till arbetsmarknadens parter är, i dag som tidigare, sänkta arbetsgivaravgifter under tre år för ungdomar under 20 år, i utbyte mot frysta ungdomslöner under samma tid. Det är också fullt möjligt att knyta villkoren för de sysselsättningsskapande åtgärderna för ungdomar till kravet på särskilda ungdomslöneavtal med lägre löner. 3. Lärlingsutbildning som ger chanser till riktiga jobb och bra yrkesutbildning, med specialutformning för de socialt utsatta, långtidsarbetslösa ungdomarna, som helt eller nästan helt saknar praktisk yrkesutbildning. 5.

6. En ny sektor för ungdomsjobb; All-Fix, Ring så springer vi, hjälpjobb, barntillsyn i hemmen etc. En sådan tjänstesektor kan faktiskt skapas och har möjligheter, om vi ser till att få ner kostnaderna för den typen av verksamhet. Man kan t.ex. tänka sig att göra ett basbelopp avdragsgillt gentemot de sociala avgifterna i sådan verksamhet. På detta sätt ger vi, herr talman, ungdomarna chansen att reda sig på sitt eget arbete, och det är det allra viktigaste. Inte en enda av ungdomarna skall behöva gå på bidrag en enda dag mer än absolut nödvändigt. Det är, herr talman, skillnaden mellan oss moderater och socialdemokraterna. Vi har en strategi som bygger på riktiga jobb, på människornas egna förutsättningar. Socialdemokraterna har en strategi som bygger på bidrag.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Det var tre konkreta frågor jag ställde till arbetsmarknadsministern, nämligen för det första om regeringen tänkte vidta några åtgärder för att minska arbetslösheten för ungdomar, för det andra om regeringen tänkte omvandla jobben i beredskapsarbeten och ungdomslag till fasta jobb och för det tredje om det fanns några planer på en direkt slussning mellan ungdomslag och fasta jobb. Det är inga positiva svar som jag har fått av arbetsmarknadsministern. Detta visar samtidigt en av de stora bristerna i regeringspolitiken. Vi är nu inne i en högkonjunktur, och 1984 sägs vara det gyllene året. Så är det inte i fråga om arbetstillfällena i vårt land. Trots den kapitalistiska högkonjunkturen genereras inte något nämnvärt antal nya jobb. Ungdomens arbetsmarknad är fortfarande dyster. Enligt septembersiffrorna har den öppna arbetslösheten bland ungdomar minskat från 77 000 i september 1983 till 49 000 iseptember i år. Dessutom har antalet beredskapsarbeten för ungdomar minskat från 21 000 till 5 200 under samma period. Så långt är allting väl i utvecklingen. Men ser man på samma uppgifter i september i år finner man att det finns 38 700 ungdomar i ungdomslag och 28 000 personer på rekryteringsplatserna, dock icke alla ungdomar. Alla dessa människor behöver ett fast jobb. Jag har tittat på siffrorna i mitt län och har upptäckt att situationen där egentligen inte är bättre från september 1983 till september 1984. Det fanns drygt 4 000 ungdomar som var arbetslösa eller omfattades av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ett år sedan. I år samlade vi upp ungefär 5 000 ungdomar. Detta tycker jag är problemet i ett nötskal. Det är ett stort behov hos ungdomen att få tillgång till ett fast jobb med en lön att leva på. Om man ser till de här siffrorna skall man komma fram till att det behövs ungefär 100 000 jobb bara för ungdomar, och det visar storleksordningen av vårt arbetslöshetsproblem. I det här räkneexemplet vill jag, för att förebygga misstag, inte nonchalera de arbetsuppgifter som utförs genom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Bristen på arbete för ungdomar visar i ett nötskal vilka det är som får betala den kapitalistiska samhällskrisen i dag. Detta sker samtidigt som vi upplever en kapitalistisk högkonjunktur av sällan skådat slag. Vi har företagsvinster i topp. Sedan 1950-talet har det inte varit bättre, sägs det. Aktiekurserna har stigit under många år och förmögenheterna växer. Kapitalisterna har glansdagar. Vi har en allmän övervältring från de icke rika till de rika i samhället. Förlorarna finns alltså bl.a. på ungdomssidan. Undersökningar som nu har publicerats i svensk press visar att det är ungdomarna som inte får de fasta jobben. Det är de som trängs undan i den kapitalistiska ekonomin. I vårt land och i hela världen har vi en hög arbetslöshet om vi räknar på det sätt som jag förespråkar, nämligen i behovet av fasta jobb. Ser vi ut över den värld vi lever i vet vi att minst 35 miljoner människor är arbetslösa, människor i länder som vi handlar med och som vi har närmast till. Nu är högkonjunkturen på väg ned. Vad händer då, när vi redan nu i denna högkonjunktur ligger så illa till med bl.a. ungdomsarbetslösheten? Hur skall den slå i nästa lågkonjunktur? Det är litet av det som hela den här debatten handlar om. Vad vi håller på att lägga grunden till i samhället är egentligen stora sociala problem. De som i dag är arbetslösa ungdomar som ramlar igenom systemet med tillfällighetsarbeten kommer en dag att vara långvarigt arbetslösa. Det är de som kommer att drabbas av social isolering, drogmissbruk och kanske för tidig död. Jag tycker att kapitalismens oerhört negativa sociala kostnader någon gång skulle tas upp till diskussion. De skapar alltså arbetslöshet och ohälsa i dagens samhälle. Det är framför allt de ungdomar vi har i dag som vi rekryterar till ohälsa genom att inte göra någonting. Regeringen säger mycket ofta i sin programförklaring att de vill ha arbetslinjen före kontantlinjen. Jag har funderat mycket över om inte det i och för sig måste vara rätt. Men vad betyder arbetslinjen? Det måste finnas en skillnad mellan arbete och sysselsättning, eftersom det gäller olika typer av verksamhet. Vad är det egentligen för kvaliteter som skiljer de s.k. tillfällighetsarbetena från fasta arbeten? Tillfällighetsarbetena är egentligen nyttiga för samhället, men de får inte vara nyttiga. Ungdomarna vill ju också ha en vettig konsumtion. De har också egna behov. De vill alltså ha arbete och lön. Vi vill i samhället ha en nödvändig produktion. Vi vill ha en nödvändig tjänstesektor och nödvändiga tjänster i samhället. När vi kommer till arbetsplatsen vill vi ha en egen identitet, och vi vill ha en gemenskap omkring oss. Men vad är tillfällighetsarbete för någonting? Nästan på varje nämnd punkt uppfyller tillfällighetsarbetet inte dessa krav. Men det är på detta område vi håller på att fostra en ungdomsgeneration till en katastrof. Vad skall de få för bild av arbetslivet när vi inte skapar de arbetsuppgifter som egentligen är nyttiga, men som vi säger inte får vara fasta? Ungdomslagen diskuteras som en del av detta. Av de kriterier som jag har räknat upp är det i så fall nästan inget som stämmer i detta läge. Det är dessutom ingen sluss till annat arbete. Jag vill med bestämdhet hävda att ungdomslagen i dag är en social åtgärd, som egentligen borde handhas av socialminister Sten Andersson, för att våra ungdomar inte definitivt skall hamna i drogträsket. Det är knappast någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd med någon långsiktig verkan. Men det kunde vara på det sättet, vilket vii vpk har påpekat vid flera tillfällen. Denna politik kombineras dessutom med en försåtlig inställning till ungdomarna. Lita till dig själv, utbilda dig och stå på dig i konkurrensen, säger man. Om man utbildar sig kanske man slår ut någon annan, är budskapet. Någon annan måste då hamna i det sämsta läget. Det finns ju inget nettotillskott av arbeten. Om man bara tänker på sig själv kan man naturligtvis få arbete. Men till sist är måttet rågat om vi inte skapar fasta jobb. Det handlar i det här sammanhanget om just nya arbeten. En snabb åtgärd skulle naturligtvis vara att ta fasta på de stora behov som finns inom den offentliga sektorn — och som har redovisats av bl.a. Bertil Måbrink — och göra om de tillfälliga arbetena till fasta anställningar. Vårt parti har visat att vi skulle kunna skapa 35 000 nya arbeten inom den kommunala sektorn 1985 med en insats av 5 miljarder kronor. Men detta prövas inte. Det kanske har att göra med det som Anna-Greta Leijon sade i ett tidigare svar i dag: regeringen släpper inte till några pengar. Den är inte beredd att omfördela i samhället, trots att Sverige är ett rikt land med stora tillgångar. Andra människor än de som utgör det stora flertalet äger tillgångarna. I förlängningen förs det en ungdomsfientlig politik i dag. Ungdomen kan inte se något stort hopp i vår industri, i den produktionsutveckling som vi har i vårt land eller i våra investeringar. Investeringarna flyttas alltmer utom lands. Det sker inte investeringar i en sådan grad och med en sådan inriktning att dessa skapar arbete framöver. Vi har en åtstramningspolitik och en fördelningspolitik som också drabbar sysselsättningen. Regeringen vill inte alls från regeringens sida i ett sammanhang diskutera kombinationen industri, offentlig sektor och arbetstidsförkortning. Var och en för sig i regeringen försöker diskutera frågan. Vi är helt övertygade om att en förkortning av arbetstiden — ett ämne som vi förresten skall diskutera i riksdagen på onsdag —- kommer att ge flera arbetstillfällen. Det kanske viktigaste inslaget i regeringens ungdomsfientliga politik är att man inte tar till vara de resurser som finns i det här landet för att skapa arbete. Det är inte bara regeringen som har en ungdomsfientlig politik. Bengt Wittbom har här gått på händerna över ungdomslagens uruselhet. Vi skall ändå komma ihåg att moderaterna var med på uppgörelsen, de tvingades in i den. Jag vet inte om det är det dåliga samvetet som tas upp till debatt när Bengt Wittbom berör ungdomslagen. Vad finns det för alternativ? Moderaterna har i dagens kapitalistiska samhälle erbjudit mer kapitalism och lägre ungdomslöner. De som äger företagen skall få välja och vraka bland de unga. Man blir frestad att jämföra med andra länder — jag blir själv ofta beskylld för att hänvisa till förhållandena i andra länder. Hur ser det ut i de jämförbara länder som för moderaternas politik? De konkreta frågor som jag har ställt till arbetsmarknadsministern har jag delvis fått svar på. Bl. a. har jag fått veta att det ekonomiska paketet som har lagts på riksdagens bord skulle vara lösningen av ungdomens arbetslöshet. Läser man närmare finner man att ungdomens arbetslöshet egentligen inte kommer att minska. Det är ett åtgärdspaket för att inte försämra nuvarande läge, alltså göra läget sämre än vad det är hösten 1984. Det fattas pengar för våren 1985. Det blir fler beredskapsarbeten än man tidigare anslagit medel till. Rekryteringsstödet skall späs på — ytterligare en subventionsåtgärd, som vi från vpk gått emot från första stund. Jag vill erinra om att det är helt avgörande att man, om man skall placera ut ungdomar inom den privata sektorn, gör detta genom en ungdomsgaranti som finansieras med en särskild arbetsgivaravgift just för de företag som tar hem de stora vinsterna i dag. Det nya kommunala rekryteringsstödet för långtidsarbetslösa ser jag som en bra social åtgärd, men för att bekämpa arbetslösheten blir det — som Anna-Greta Leijon sade i den tidigare debatten +0 för kommunernas del. Jag ser det emellertid som en bra social åtgärd i det här sammanhanget. Att det skulle ske någon förbättring av ungdomarnas läge, som jag hade hoppats, framkommer inte av svaret. På frågan som gällde att omvandla de tillfällighetsarbeten som finns redan i dag till fasta jobb fick jag inte heller något svar. Jag har bara i min egen hemkommun, Borlänge, kunnat se att det finns en omfattande ungdomsverksamhet. Där skulle man, om det fanns pengar i kommunen, kunna skapa 600-700 jobb. Det är inte fråga om någon stor undersökning, men man skulle få fram 600-700 nyttiga jobb om det fanns pengar. Detta kan jämföras med att det finns 448 arbetslösa och 450 personer i ungdomslag. Så nog skulle det kunna gå att göra någonting åt ungdomsarbetslösheten i dagens läge. Den tredje frågan, som gällde att de som arbetar i ungdomslag direkt skulle kunna slussas till fasta jobb, har att göra med den första frågan. Vill man bygga ut den offentliga sektorn i enlighet med de verkliga behoven — så att man får en direkt sluss — eller inte? Vill man med en ungdomsgaranti föra in ungdomar på den privata sektorn under mera reglerade och fasta förhållanden? Det vill man inte, och det är på den punkten vi är mycket besvikna över det här paketet. Jag skulle därför vilja ställa frågorna litet annorlunda till arbetsmarknadsministern: När har regeringen tänkt att ungdomsarbetslösheten skall minska framöver? Kommer det framöver några förslag om en utbyggnad av den offentliga verksamheten, så att det leder till fasta jobb? Siktar arbetsmarknadsministern på att det skall bli en direkt sluss mellan ungdomslag och fasta jobb?

Fru talman! Bengt Wittbom sade att jag var nonchalant mot riksdagen för att jag inte svarade på hans frågor om förändringar i ungdomslagen. Jag är inte nonchalant emot riksdagen, tvärtom är det så, att jag tänker följa de beslut som riksdagen har fattat. Riksdagen har uppdragit åt regeringen att nu i höst lämna en redovisning av erfarenheterna av ungdomslagen, som man kan bedöma den hittills. För att kunna lämna en så bra redovisning som möjligt gav regeringen i uppdrag åt tre olika instanser — AMS, Sinova och Göteborgs universitets sociologiska institution — att göra undersökningar. Den redovisningen kommer jag, som Bengt Wickbom vet, att lämna i nästa vecka, den 15 november. Riksdagen begärde också att vi senast i budgetpropositionen skulle lämna förslag till eventuella förändringar med anledning av den här redovisningen. Jag har i mitt tidigare svar sagt att jag också tänker följa det riksdagsbeslutet. Men det är faktiskt inte möjligt för oss att i dag lämna några konkreta besked rörande eventuella förändringar. Riksdagen förutsatte också att något sådant skulle vara väldigt svårt för regeringen. Därför är det faktiskt inte nonchalans jag gör mig skyldig till nu, utan jag följer riksdagens uppdrag till mig. Lars-Ove Hagberg talade vitt och brett om allt som skulle kunna göras i det här landet. Han redovisade också situationen i sin hemkommun, och sade att om det fanns pengar skulle man kunna ordna si och så många fasta arbetstillfällen. Om det fanns pengar skulle vi kunna göra oändligt mycket. Det finns en lång rad olika reformer på det socialpolitiska området och inom andra områden som jag och regeringen i övrigt mycket gärna skulle vilja framlägga som förslag på riksdagens bord. Vi skulle vilja satsa på väldigt många områden — om det fanns pengar. Men under de borgerliga regeringsåren i det här landet ökade underskotten i statens budget och därmed också ränteutgifterna. Varje år drar vi på oss ständigt ökade ränteutgifter på grund av de underskott som vi fick under de borgerliga åren. Detta kommer vi inte undan. Vi kan drömma oss bort från den bistra verkligheten, och det kan man kosta på sig om man tillhör ett litet parti, men om man tillhör ett regeringsparti är man tvungen att se verkligheten sådan som den är. Självfallet innebär detta förhållande, liksom situationen ute i världen, en begränsning för vår förmåga att här hemma göra sådana saker som vi skulle önska. Den socialdemokratiska regeringen tar inte de här problemen till intäkt för att sitta med armarna i kors. I stället har vi format en politik som innebär att utvecklingen i det här landet — inte minst när det gäller situationen på arbetsmarknaden — går i en helt annan riktning än den man upplever i andra länder. Vi har faktiskt en väsentlig skillnad beträffande läget på arbetsmarknaden nu jämfört med hur det var för ett år sedan och jämfört med hur det var för två år sedan. Arbetslösheten minskar. Den senaste räkningen visar att arbetslösheten har sjunkit med över 35 000 personer. Sysselsättningen ökar, även på den öppna arbetsmarknaden. Om vi räknar antalet sysselsatta och räknar bort dem som finns i beredskapsarbeten, i rekryteringsstöd och andra åtgärder så blir det ändå en nettoökning av sysselsättningen. Den beror inte på, som Jörn Svensson så ofta brukar tala om, problem med ökat deltidsarbete — tvärtom. Hur vi än vänder och vrider på siffrorna, Bengt Wittbom, har läget på arbetsmarknaden blivit bättre. Detta innebär emellertid inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda och säga att situationen nu är bra, så här skall det alltid vara. Vi ser dock att utvecklingen har gått i rätt riktning. Om vi ser på situationen för ungdomarna just nu och jämför den med hur den var för ett år sedan, finner vi att för ett år sedan hade ungdomsgrupper som berörs av ungdomslagen ungefär 17 960 arbetslöshet. Lars-Ove Hagberg, det är faktiskt en väsentlig skillnad att gå arbetslös, att ha kontant stöd från samhället — som en del av de arbetslösa hade men långt ifrån alla — och att ha ett meningsfullt arbete i ett ungdomslag. Vid den här tiden förra året sade väldigt många ungdomar till oss politiker: Hur kan ni vara så dumma att ni ger oss 100 kr. om dagen men inte låter oss utföra något vettigt arbete? Bengt Wittbom beskriver på ett mycket föraktfullt sätt hela arbetsmarknadspolitiken och alla åtgärderna för ungdomar, han kallar detta för terapikedjan. Det är ett förakt som drabbar framför allt ungdomar och andra som är föremål för dessa åtgärder. De flesta ungdomar i ungdomslag går som medhjälpare, biträden och assistenter åt fast anställda, och de gör ett mycket bra jobb. Visst finns det i ungdomslagen och i de andra åtgärderna som vi vidtar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten en hel del udda sysselsättningar. En av de saker som har diskuterats mest är hund-dagis. Jag har träffat en del av de ungdomar som sysslar med dessa hund-dagis. Det är ungdomar som gör ett jättebra jobb och som är inriktade på att lära sig hur arbetsmarknaden fungerar och vad som krävs av en människa som skall vara ute och jobba, liksom vad som krävs av en som skall sköta ett eget företag. Man må dra på mungiporna åt hund-dagis, men jag kan inte tycka att det är sämre att ungdomar jobbar med hund-dagis än att andra är anställda i multinationella företag som tjänar miljonbelopp på att göra käket åt hundarna. Andra ungdomar sysslar med annat som kanske också kan tyckas udda, som man kanske kan kalla för terapi enligt Bengt Wittboms överlägsna sätt att diskutera. Jag har träffat sådana ungdomar också. I Lyftet i Ängelholm prövar man en rad olika aktiviteter. Där finns, eller fanns i varje fall, en ung kille som hade konstnärliga anlag. Han ägnade en del av sin beredskapsarbetstid åt att göra teckningar. Vad lärde han sig i det här projektet? Ja, inte lärde han sig att göra teckningarna, men han lärde sig vad som fordras av honom om han skall kunna försörja sig på det — hur man sköter ett eget företag, hur man klarar bokföringen, hur man marknadsför sina produkter. Andra ungdomar ägnar en del av sin tid åt annan konstnärlig verksamhet. Det är klart att man kan kalla det för terapi. Så småningom kanske en del av dem blir så duktiga att de kan bli sponsrade av näringslivet som Chess och andra — då blir de godtagna i det samhälle som Bengt Wittbom vill skapa. Visst skulle vi alla önska att alla hade ett fast bra jobb med väldigt god lön, det är för ett sådant samhälle vi arbetar. Men vi vet att det inte finns några trollknep, inga enkla lösningar på vägen dit. Vad som behövs är en kombination av en framgångsrik ekonomisk politik, stor tur, näringspolitiska insatser och ett stort mått av arbetsmarknadspolitik, som är grunden för att vi i framtiden kan klara sysselsättningen. Min taletid är strax slut, men jag tänker komma tillbaka i ytterligare en replik och tala om vad man praktiskt och konkret gör på en del ställen med hjälp av ungdomslagen. Detta gör jag för att ytterligare visa att det sätt som Bengt Wittbom hanterar den här frågan är djupt beklagligt. Det är inte med förakt vi som politiker skall möta all den entusiasm som finns ute bland ungdomarna, utan vi skall ge dem stöd och stimulans att tro på framtiden och sig själva.

Fru talman! Som vanligt kommer vi nu att få en beskrivning över vad man sysslar med i ungdomslagen. Jag vill bara för arbetsmarknadsministerns kännedom säga att jag tror att jag känner ganska väl till saken efter den här tiden med ungdomslagen. Jag vill också säga följande, som jag tycker är utomordentligt viktigt: Det gäller inte om det som ungdomarna gör i ungdomslagen eller inte är meningsfullt eller ej — det är inte det vi diskuterar, arbetsmarknadsministern. Vad vi diskuterar är i stället de möjligheter som finns för oss i Sveriges riksdag och för er som sitter i regeringen att faktiskt påverka utvecklingen på så sätt, att de hinder och gränser som i dag gör det omöjligt för ungdomarna att få utföra arbetet på egna meriter och i fasta, riktiga jobb försvinner i så stor utsträckning som möjligt. Om vi höll oss till detta, tror jag att diskussionen skulle bli utomordentligt mycket mer klargörande för de ungdomar som är berörda. Fru talman!

Skälet till att jag har tagit upp detta är helt enkelt att de tre utvärderingar som arbetsmarknadsministern nu inte alls vill tala om faktiskt visar att situationen är alarmerande. Därför gäller det ju att vara så snabb som möjligt, arbetsmarknadsministern. Kan man inte genomföra allt på en gång, kan man kanske ta ett litet steg. Vad sedan gäller uppgifterna om att ungdomsarbetslösheten minskar, antalet riktiga jobb ökar osv. har arbetsmarknadsministern möjligen tillgång till andra siffror än vad vi har. Men om det skulle vara så att för den statistikperiod som skall redovisas denna vecka antalet riktiga jobb ökar en liten aning, vill jag konstatera att det vore förunderligt annars. Det är ytterligare ett nederlag för socialdemokraternas politik att ni i en högkonjunktur med rekorddevalveringar i ryggen kan åstadkomma förbättringar på arbetsmarknaden bara under ett fåtal månader. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Vad händer i nästa lågkonjunktur?

Fru talman! Jag ställer återigen mina tre frågor till arbetsmarknadsministern, men förvandlar dem till litet mer allmänna eller inte så bindande frågor inför framtiden. Jag uppfattar arbetsmarknadsministerns svar så att man i och för sig kan ha ambitioner att minska arbetslösheten, men att det är för svårt att göra något åt den. Man måste också ha litet tur i politiken. Man är ute och seglar utan att känna till var någonstans blindskären ligger. Frågan om fasta jobb berördes inte alls i detta sammanhang. Jag menar att det i dagens läge finns en ganska stor handlingsförlamning inom regeringen vad gäller sysselsättningen. Man kan naturligtvis beskylla mig för att tala vitt och brett och utan att känna något större ansvar, men om man är totalt handlingsförlamad talar man ju inte alls. Då ser man inte verkligheten som den är. Såvitt jag kan förstå skulle det i dagens läge, mot bakgrund av de exempel som jag har pekat på, om kommunerna fick större resurser kunna skapas jobb. Eftersom arbetslösheten är ett av de värsta gisslen, måste vi satsa resurserna på det området. Och visst finns det pengar. Det finns pengar i vår industri i dag. Låt mig, för att peka på bara en enda sifferuppgift, nämna att de har över 150 miljarder i likvida medel. Nog borde någon miljard kunna anslås till sysselsättningen, genom vad som kallas omfördelning mellan arbete och kapital, inte bara till omfördelning mellan de hårdast drabbade. Anna-Greta Leijons uttalande om att det inte finns pengar kan möjligen ses mot bakgrund av att hon började en annan debatt med att tala om den goda utvecklingen för industrin efter devalveringen — det gäller att hålla industrin under armarna, att inte röra någon komponent som bygger upp näringslivet i dag, för det skulle störa ritningarna. Under sådana förhållanden finns det självfallet inga pengar att omfördela, och då står man där handlingsförlamad. Det är litet av den socialdemokratiska regeringens dilemma just ju. Därför blir det tydligen inte heller från regeringens sida någon inriktning på fasta jobb — då kan man ju inte klara det. Jag tycker att det är beklagligt att man inte förstår vad det egentligen handlar om i dag. Det har ju inte förbättrats för ungdomar på ett år, Anna-Greta Leijon. Vi är på samma ställe, om inte värre, när det gäller fasta jobb. Jag tror inte att man klarar detta med tur — och en näringspolitik som man överlåter till kapitalet och en arbetsmarknadspolitik som inte syftar till fasta jobb. Då drabbas ungdomen.

Fru talman! Anna-Greta Leijon hade den stora älskvärdheten att apostrofera mig när det gällde sysselsättningsstatistik. Det var ju intressant, för därmed — och med sitt yttrande om vad jag skulle ha hävdat i kammaren — visar Anna-Greta Leijon att hon inte är van att läsa sådan här statistik; annars skulle hon inte ha påstått någonting sådant som hon nu påstår. Vad jag har hävdat i olika debatter är att beträffande den långsiktiga utvecklingen efter 1970 förhåller det sig så, att ökningen i antalet sysselsatta är skenbar. Den uttrycker ingen ökning i den utbjudna mängden arbete, mätt i heltidsarbetstillfällen. Denna mängd har tvärtom minskat sedan dess. Det beror på att man har delat upp arbetsmarknaden på ett annat sätt. Det är färre heltidare och fler deltidare, och då har man alltså fått denna skenbara sysselsättningsökning. Sedan är det ytterligare något som är intressant, som ni tydligen aldrig talar om — och det talar för övrigt ingen regering om, naturligtvis, eftersom det är ett statistiskt problem och eftersom man egentligen inte vet vad som händer med den här usla statistiken som man bygger på. Det är nämligen så att antalet personer i arbete inte alls visar någon motsvarande förändring jämfört med antalet sysselsatta personer. Begreppet ”sysselsatt” och begreppet ”i arbete” skiljer sig kraftigt och stämmer inte överens när det gäller förändringarna. Ni står på gungande grund i fråga om statistiken. Det är detta jag har hävdat. Däremot har jag aldrig bestritt vad som var Anna-Greta Leijons poäng i debatten med Bengt Wittbom här i dag, nämligen att från i fjol höstas och till innevarande höst har antalet sysselsatta enligt statistiken ökat med 80 000. Hur mycket som är verklig ökning kan man diskutera, för det är en fråga om felslag i statistiken. Men att det har varit en viss ökning är säkert riktigt. Då skall man emellertid komma ihåg att det inte är den långsiktiga trenden utan ett uttryck för den tillfälliga högkonjunkturen, som under 1985/86 kommer att vändas i en lågkonjunktur. Vad jag har talat om i tidigare debatter och vad Anna-Greta Leijon talar om här i dag har inte med vartannat att göra — det belyser två helt olika tidsperspektiv, två helt olika sidor av statistiken. Därför vill jag inte bli apostroferad i det sammanhanget, även om Anna-Greta Leijon i sakpåståendet ju inte har fel.

Fru talman! Jag är ledsen om nu Jörn Svensson känner sig obönhörligen indragen i den här diskussionen. Jag tror nog att jag faktiskt också kan läsa den här statistiken. Men jag gläder mig i varje fall åt att han konstaterar att jagisak har rätt när det gäller sysselsättningen under de senaste åren och den förbättring som har skett därvidlag. Jag sade förut att jag tänkte tala litet mer om vad ungdomslagen är och vad som kan göras med den. Nu säger Bengt Wittbom att han kan det — och det borde han kunna — men jag tänker tala om det i alla fall. I sina många inlägg skildrar nämligen Bengt Wittbom verksamheten på ett sätt som jag tycker är mycket beklagligt, för han vill svärta ned den här verksamheten. Bengt Wittbom talar ganska mycket om att det är bra om ungdomar kan starta en egen verksamhet. Och det är faktiskt så, att det inom ramen för ungdomslagen också finns möjlighet för ungdomar att starta en egen verksamhet — eller starta ”vårt” som ganska många av dem hellre vill göra, någon form av kooperativ. Det är en av de saker som ännu inte har fungerat så bra som vi skulle önska i ungdomslagen. Det är alltför få ungdomar som använder ungdomslagspengar för att starta eget eller starta ”vårt”, men en del gör det. En kille i Växjö har startat ett antikvariat. Han fick alltså ta med sig 600 kr. i veckan som en startplåt för sitt antikvariat i stället för att ha jobbet i ungdomslag. Jag hoppas att många fler ungdomar än Magnus, som killen heter, och andra som gjort det hittills kommer att utnyttja den här möjligheten. Jag tror att många kommer att göra det när det blir känt att ungdomslagen kan användas också på det sättet. Det förhållandet att det än så länge inte är så särskilt många tycker jag inte dömer ut den här delen av ungdomslagen — trots allt har den fungerat bara under tio månader. Köpings kommun har någonting som kallas Vändpunkten. Det är kommunens sätt att ta hand om ungdomar i ungdomslagen. Man säger så här om målsättningen för Vändpunktens verksamhet: ”Vändpunkten bygger på det faktum att arbetslösa ungdomar är en resurs och inte bara ett sysselsättningsproblem. Målsättningen är att ge ungdomarna meningsfullt arbete och utbildning, — att öka deras självförtroende, — att utföra eftersatta arbeten, — att på sikt kunna skapa nya arbeten, — att öka möjligheterna till ”riktiga” arbeten.” Detta har alltså Köpings kommun som målsättning för sin verksamhet med ungdomslagen. Den målsättningen har Köping gemensam med många andra kommuner. Vad gör ungdomarna i Köpings kommun? De sköter ekonomi, personal och andra administrativa rutiner för Vändpunkten. De har egen personalmatsal, textilavdelning, tapetserings-, snickerioch byggverksamhet. Flygande service svarar för snabb service till allmänhet och kommunala förvaltningar. Man har en grupp som arbetar med turismen i kommunen. Därutöver bildar man grupper för speciella arbeten som kommer in. Till detta kommer ett antal fasta platser i kommunen och föreningar. Det är en enorm aktivitet, kreativitet av det slag som så många inom det privata näringslivet och Bengt Wittboms partifränder gärna vill tala om. Vi har med ungdomslagen gett en chans för väldigt många nya blommor att blomma. Jag är helt övertygad om att en del av dem kommer att växa ut och bli fasta jobb både inom den offentliga verksamheten, i kommunerna själva, och som egna företag ute på den privata arbetsmarknaden. Tack vare att vi har fått ungdomslagen och gett ungdomarna i stället för en passivitet möjligheter att få uttryck för sin skaparkraft kan vi få den här verksamheten i gång. Det är någonting som vi skall vara mycket positiva till. I Köpings kommun tycker man att utbildningen är ett viktigt inslag. Utbildningen har enligt de rapporter som vi fått in om ungdomslagen haft mycket liten omfattning under våren. Det finns mycket som tyder på, som jag sade i interpellationssvaret, att det är en helt annan situation nu under hösten. I Köpings kommun har man tänkt sig att ungdomarna innan de börjar arbeta skall gå igenom en introduktionskurs på 50 timmar. Den skall syfta till att ge ungdomarna kunskaper om arbetsmarknaden, stärka självkänslan, stödja deras kreativitet. Meningen är också att ungdomarna skall förberedas för arbetet i Vändpunkten. Detta ställer krav på eget ansvarstagande och förmåga att arbeta i grupp. Sedan skall ungdomarna få en utbildning anpassad till det arbetsområde där ungdomarna skall arbeta. Utbildningen går genom den kommunala vuxenutbildningen. Jag tycker att den här kommunens sätt att ta sig an verksamheten i ungdomslagen är mycket bra. Det visar att ungdomslagen inom sig har så många möjligheter som vi kan bygga vidare på och att det finns, med ungdomslagen som grund, möjligheter att skapa fasta arbeten inom såväl den offentliga sektorn som den privata. Det visar också att det finns möjligheter att i stället för en stor grupp nertryckta och ganska deprimerade ungdomar få ungdomar som vi verkligen kan glädja oss åt i framtiden. Låt mig så säga några ord till Bengt Wittbom om vad vi skall göra när lågkonjunkturen kommer. Ibland brukar man säga att man skall ta ett helvete i taget, och jag tycker nog att det ligger en del i det. É När vi ser på situationen framöver, under den tid vi närmast kan överblicka, ser vi att det finns ganska goda förutsättningar. Bl. a. räknar vi med en kraftig ökning av industriinvesteringarna — äntligen, skulle man kunna säga —, delvis tack vare de stimulanser till investeringar som regeringen har föreslagit. Får vi väl i gång denna ökning, kan vi nog konstatera att den också kommer att påverka efterfrågan på hemmamarknaden. Vi kan då räkna med att den konjunkturnedgång som naturligtvis förr eller senare kommer kan skjutas en bra bit in i framtiden. Det finns mycket goda förutsättningar för en investeringsökning på kanske 18-20 96. Får jag avsluta med ytterligare ett exempel på udda verksamheter inom ramen för de ungdomsaktiviteter som Bengt Wittbom så föraktfullt kallar för terapikedjan. Inom barnoch ungdomsdelegationens ram har vi bedrivit en rad olika projekt i syfte att stimulera ungdomarna till arbete. Alldeles nyligen har det kommit ut en bok som heter Arbetslust! om nya vägar till arbete för ungdomar. Den avslutas med en dikt ur diktsamlingen Mellan oss och jobben finns ett berg, som är skriven av ungdomar på Ungdomstryckeriet på Hisingen i Göteborg. Livet består av... Jag ser färger, glada färger, sorgsna och dystra färger. Färger som är olika blå, gröna, lila, röda, gula, rosa, orange och många andra färger, och grå, mörkbruna färger. Jag ser mönster med färger i. En del är blommiga, roliga, raka, kurviga, mjuka, vackra och mysiga mönster men jag ser också tråkiga, hårda, fula och obehagliga mönster och en del har inga färger alls. Det jag nu har skrivit om är livet! Tror ni mig inte? Det är så! Livet består av färger och mönster som bildar ett ting, t.ex. en stjärna, en bil, en skog och en människa osv. Ni kanske inte förstår, men jag hoppas av hela mitt glada, röda hjärta att ni gör det!

Fru talman! Det var en vacker dikt arbetsmarknadsministern läste. Hade den också i sitt slut haft en antydan om att författarna i livet såg en chans att flyga på egna vingar, hade den varit ännu vackrare. Hur ser egentligen arbetsmarknadsministern på det faktum att Sveriges industriförbund faktiskt tror att regeringens senaste skatteförslag kommer att göra ytterligare 15 000 arbetslösa i Sverige? Det har vi inte fått något svar på. I stället föredrar arbetsmarknadsministern att tala om en viss, utomordentligt blygsam, tillväxt av riktiga arbetstillfällen inom en begränsad sektor av Sveriges ekonomi — som faktiskt också tillkommit genom sådana konstlade medel som två rejäla devalveringar mitt i en högkonjunktur. Hur ser ungdomarna på ungdomslagen? Jag har i min hand ett protokoll från ett möte där en organisation som heter KNAS konstituerades. KNAS består av ungdomar som har bildat Kontaktnät för arbetslösa i Sverige. Jag har läst igenom detta protokoll, och jag rekommenderar också arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon att göra det. Det ger inte alls bara en ljus bild. Naturligtvis får vi en bild av ungdomar som upplever att de gör meningsfulla saker, men de frågar sig samma saker som jag: Varför får de icke chansen att göra detta på egna meriter? Varför får de tusen blommorna blomma bara i arbetsmarknadsministerns och samhällets trädgård? Varför får de inte blomma i privata trädgårdar? De frågorna har vi inte fått några som helst svar på i dag. Det handlar inte om förakt, Anna-Greta Leijon — självfallet inte. Det handlar om en viss undran inför en regering som är fullständigt knuten till ett enda sätt att hjälpa ungdomarna, nämligen att sätta dem i bidragsberoende i offentliga arbeten i kommuner och landsting. Ni har ju ingenting annat att komma med. Varför det är så har vi en uppfattning om, men ni tycks inte ha det. Jag blir faktiskt utomordentligt förtvivlad. Jag vill för min del avsluta debatten med att säga att det är synd att vi inte hade denna debatt förra veckan. Då var det ju vänliga veckan, och då kanske arbetsmarknadsministern kunde ha avfyrat ett eller annat leende också i riktning mot den bänk där jag sitter.

Fru talman! Jag tror inte att några avfyrade leenden ger ungdomarna jobb i detta läge. Det krävs nog mer handfasta saker än så. Det är kanske litet väl enkla metoder. Jag vill ta upp en sak som det är mycket väsentligt att man har klart för sig. Arbetsmarknadsministern förklarar hela tiden att arbetsuppgifterna i ungdomslag och beredskapsarbeten är mycket viktiga, men säger sedan att de är alternativet till passivitet. Man har gjort halt på halva vägen om man inte fortsätter och tar till vara dessa nyttigheter. Då glömmer man också av den kanske verkligt viktiga sidan av arbetet, nämligen att ungdomarna skall känna att det är meningsfullt att de finns med på en arbetsplats, att de får en lön som kan tillåta en ordentlig konsumtion, att de har gemenskap på jobbet och att de är nyttiga. I det kortsiktiga perspektiv som nu gäller är ungdomarna borta vid 18-19-årsåldern. Då vidtas en ny åtgärd, de flyttas någon annanstans. Det är det som är problemet, eftersom arbetslösheten ökar efter varje högkonjunktur. Det är ungdomen som då drabbas värst. Det är därför som läget är så allvarligt när vi i dag ser framåt. När jag frågar arbetsmarknadsministern vilka åtgärder som regeringen skall vidta för att minska arbetslösheten för ungdomar hänvisar arbetsmarknadsministern till ekonomisk-politiska propositioner, som enligt min uppfattning inte kommer att minska arbetslösheten för ungdomar våren 1985. Man kan bara tala om en minskning i förhållande till om regeringen inte gjorde någonting. Arbetslösheten kommer att vara på samma nivå som hösten 1984. Det är det som man försöker åstadkomma med dessa pengar. Då har vi framöver fortfarande lika många ungdomar utan ett fast jobb. Vi ser ingen färdriktning mot de fasta jobben. Det är egentligen det som är problemet. Anna-Greta Leijon har inte heller sagt någonting om inom vilken tidsepok som regeringen kan tänka sig de fasta jobben. Det måste vara mycket, mycket svårt för ungdomarna att växa upp och se en regeringspolitik som har ett sådant kort perspektiv. Vi diskuterar här arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomarna och talar om inlåsningseffekter. Jag har följande uppfattning: Eftersom regeringen i dag inte kan vidta en enda åtgärd är det tydligen den socialdemokratiska regeringen som är inlåst, i det kapitalistiska systemets synsätt, där det inte finns ett öre att ta.

Fru talman! Under den gångna sammanträdesfria veckan har jag ägnat mig helt åt att ute på fältet studera hur ungdomslagen upplevs av ungdomarna och av dem som administrerar verksamheten. Samtidigt har jag försökt bilda mig en uppfattning om hur ungdomslagen verkar i olika typer av kommuner, exempelvis kustkommuner i Norrbotten och glesbygdskommuner. Jag har då bl.a. träffat arbetsförmedlare som har haft till uppgift att sköta den kontaktverksamhet som riktar sig till ungdomarna och till de berörda kommunerna. Jag vill inledningsvis säga att jag redan tidigare hade en positiv bild av hur ungdomslagen hade mottagits. Den hade jag delvis fått genom de många telefonsamtal jag haft och när jag träffat enskilda ungdomar som arbetat i ungdomslag. Jag har fått telefonsamtal från föräldrar som varit oroliga för att ungdomslagen skulle avskaffas eller att man skulle minska anslagen till dem. Bl.a. ringde en mamma från Västerbotten i samband med att Bengt Wittboms interpellation hade lämnats in. Hon sade: ”Tala om att det inte finns en enda mamma i Sverige som är emot ungdomslagen!” — Jag har nu uppfyllt hennes önskan. Min slutsats blir: Mammor är inte emot ungdomslagen, eftersom de vet hur svårt de arbetslösa ungdomarna har det. Alternativet till ungdomslag är arbetslöshet, och det vet mammorna. De har erfarenhet av de borgerliga regeringsåren, då man talade mycket engagerat om ungdomsgarantin, men då det ändå inte hände någonting när det gällde sysselsättningsmöjligheterna för ungdomarna. Jag hade, som sagt, en positiv inställning till ungdomslagen, men jag blev ändå förvånad över det engagemang jag mötte ute på fältet. Jag mötte ett stort engagemang hos de ungdomar som arbetade i ungdomslag och hos dem som hamnat i andra arbetslag, men engagemanget var också stort hos de administratörer och fackliga representanter som jag träffade. När jag frågade de sistnämnda — administratörerna och fackföreningsföreträdarna — hur det kom sig att de var så positiva till detta, som ändå medförde ganska mycket merarbete för dem, kom svaret ganska rakt och enkelt: Vi är ju föräldrar själva och vet vad arbetslöshet betyder. I exempelvis Luleå kommun gick man ut vid planeringsstarten och talade om att man fått en extra resurs i form av några hundra ungdomar, och man frågade: Hur vill du tillvarata denna resurs för att exempelvis höja kvaliteten inom ditt verksamhetsområde? Bengt Wittbom! Man gick inte ut och talade om förvaringsplatser för ungdomarna. Ungdomarna sågs som en resurs och behandlades därefter. Ytterst är det också i det här fallet fråga om vilken människosyn man har. Mycket av det Anna-Greta Leijon nämnde har också jag mött på de olika arbetsplatserna, och jag skall därför inte förlänga debatten med att gå närmare in på det. Jag vill ändå något kommentera Sinova-rapporten, som Bengt Wittbom tagit upp och som vi också kommer att diskutera senare.

Självfallet är ungdomsarbetet olika organiserat i kommunerna, men vad som var gemensamt för alla jobben var att ungdomarna kände sig som en resurs, Det är därför nästan hårresande att höra Bengt Wittboms beskrivning av ”förvaringsplatser” för arbetslösa ungdomar. Ungdomarna hade handledning, och handledarna hade fått utbildning för sin uppgift. Första punkten i handledarutbildningens målsättning var ”att man skulle stärka den unges självförtroende så att han eller hon kan klara sin arbetslöshet själv”. Det är, som jag bedömer det, en målsättning i ungdomslagens anda. Denna målsättning är bra inte minst mot bakgrund av att många av ungdomarna har dåligt självförtroende. En del var skoltrötta, och en del hade helt enkelt redan tappat sugen. Bland de arbetsplatser som jag besökte kan jag nämna skogsröjningslag. Ingen av dem som var där hade tidigare arbetat med skogsröjning eller avverkning, men de hade fått en ordentlig introduktion innan de startade, och de hade kunniga handledare. Det råkade vara mycket dåligt väder den dag då jag var ute i skogen, men de som var där var fräscha, glada ungdomar som såg positivt på sitt jobb. Samma dag besökte jag också ett bygglag som arbetade med byggnadsminnesmärken. De ungdomarna hade inte heller specialutbildning för de jobb de utförde, men de var glada över att de fick lära sig någonting som de kunde ha nytta av i andra sammanhang. Det var också av stort värde för många av dem att de fick sin första arbetslivserfarenhet genom att delta i ungdomslaget. Den positivitet som jag mötte skulle jag önska att Bengt Wittbom, som är så kritisk, också kunde få möta så att han fick se hur det hela fungerar i verkligheten. Då skulle kanske också Bengt Wittbom känna litet tillfredsställelse över att riksdagen antog ungdomslagen med bred marginal. Fru talman! I en av våra glesbygdskommuner hade 54 ungdomar arbete i ungdomslag. I kommunen fanns inte någon som fick kontant understöd. Den dag jag var där hade arbetsförmedlingen endast tre lediga platser anmälda, och man kan tänka sig att det under sådana förhållanden skulle vara nästan omöjligt att slussa ut ungdomar på den öppna arbetsmarknaden. Jag fick besked om att sedan starten hade 26 ungdomar passerat ungdomslag och fått tillsvidareanställning, vikariat eller annat arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Inte ens på en väldigt dålig arbetsmarknad kan man således säga att ungdomslagen låser in ungdomarna i dessa arbeten.

Det är dessutom fråga om nyttiga arbeten som utförs för samhället. Bengt Wittbom! Med cynism och genom att bara slå ner bygger man inte upp ett samhälle som är bra för människorna att leva och verka i. Och det är väl ändå detta att bygga upp ett sådant samhälle som är målsättningen med vårt arbete här i riksdagen.

Fru talman! Jag vet inte om det som nyss sagts här skall tolkas så, att det fortsättningsvis skall vara en invektivens debatt. Om Frida Berglund vill att vi skall ha en sådan, så gärna för mig. Inledningsvis vill jag säga följande: Utgå inte från att jag inte har sett verkligheten. Utgå inte från att jag aldrig har träffat några ungdomar i ungdomslag. Utgå inte från att jag inte har sett något positivt härvidlag. Utgå inte från att jag tycker att allt som sker i ungdomslag är dåligt. Utgå i stället från grundfrågan, Frida Berglund: Hur skall vi få bort de hinder i samhället, främst uppbyggda av socialdemokratisk politik och fackföreningsagerande, som innebär att ungdomarna så att säga utestängs från möjligheterna att göra alla de här sakerna — på egna meriter, som fast anställda, med egna löner och utan bidragsberoendet? Det är ju det som är frågan, och det är den allvarliga frågan. Ni kan stå här i talarstolen och tala hur mycket ni vill om överlägsenhet, ironi och allt vad det nu är. Men detta är grundfrågan för ungdomarna i Sverige i dag. Om Frida Berglund tror att hon har talat med alla mammor i Sverige bara därför att hon har talat med en mamma, kan jag upplysningsvis tala om att så är det inte. Jag förstår att Frida Berglund tror att hon har talat med alla mammor. Ni tror ju att ni har talat med alla pensionärer, när ni har talat med ordföranden i en av pensionärernas organisationer. Ni tror att ni har talat med alla löntagare, när ni har talat med Stig Malm och ordföranden i TCO. Ni tror att ni har talat med alla hyresgäster, när ni har talat med ordföranden i Hyresgästernas riksförbund. Det är sådant här som gör att vi har så olikartad information om hur det ser ut i samhället. Det kan inte ha undgått Frida Berglund att det finns tre utvärderingar. Frida Berglund och någon som hon refererade till tycker att Sinovarapporten är dålig. Men där står ju samma sak som i de andra två rapporterna. En av dem är gjord av AMS, så den måste ju Frida Berglund tro på. Och rapporten från Göteborgs universitet har ju arbetsmarknadsministern upphöjt till högsta sanning. Därför vill jag rekommendera Frida Berglund: Läs rapporten från Göteborgs universitet! Jag har ett exemplar i min bänk, och jag lånar mycket gärna ut det. Fru talman! Jag blir rädd när jag tänker tillbaka på det som sagts av regeringspartiets företrädare i den här debatten. Jag måste fråga: Är ni inte ett dugg oroade? Är allt frid och fröjd, trots att varje siffra som presenterats alltsedan ni tog makten faktiskt visar på en ökad ungdomsarbetslöshet och trots att ungdomsarbetslösheten har fortsatt att gå uppåt ända sedan början av 1960-talet? Är ni inte ett dugg oroade? Om ni inte är det, kan budskapet till Sveriges ungdom enbart vara följande: Rösta inte på socialdemokraterna, för de vet inte ens att situationen är utomordentligt svår!
Fru talman! Jag har faktiskt inte några förutfattade meningar om vad Bengt Wittbom vet och inte vet. Jag har lyssnat på det som Bengt Wittbom har sagt. Jag har också läst hans interpellation. Dessutom har jag lyssnat på honom i många andra sammanhang. Hela tiden har det varit ett nedgörande av ungdomslagen, av deras betydelse för ungdomarna och av de möjligheter som ungdomslagen ger ungdomarna när det gäller att slussa ut dessa på arbetsmarknaden. Hela tiden har vi från socialdemokratins sida hävdat att ungdomslagen är en arbetsmarknadspolitisk insats riktad till ungdomarna för att de skall kunna komma ut på arbetsmarknaden. Om man ser tillbaka på den borgerliga regeringstiden, finner man att väldigt många fasta jobb inom industrin försvann. Den gemensamma sektorn drabbades av åtstramningar, som innebar att de nya ungdomskullarna, som tidigare på 1970-talet hade kunnat söka sig till den offentliga sidan och få jobb där, blev utestängda från arbete. När vi trädde till hade ungdomarna det mycket svårt att komma ut på arbetsmarknaden — även om de hade utbildning. Arbetsmarknadsläget var sådant att det fanns äldre personer med arbetslivserfarenhet som konkurrerade ut ungdomarna. Då infördes ungdomslagen, som ett medel att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och också för att hindra dem från att råka i social misär. Det är det vi talar om. Det viktiga — och det har vi också visat i handling — är att stärka arbetsmarknaden. Det gör vi genom ekonomisk-politiska åtgärder och industripolitiska åtgärder. Men innan alla dessa åtgärder ger effekt är det viktigt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och där är möjligheten till ungdomslag ett viktigt komplement. Ungdomarna uppfattar det också som positivt. Uttrycket ”alla Sveriges mammor” var inte mitt eget — jag kan säga att jag själv tyckte att det nog var att ta i. Men jag gjorde ett citat, och med det ville å jag visa att det fanns grupper i Sverige som kände mycket starkt för att vi skulle klara ungdomsarbetslösheten och kunna slussa ut ungdomarna på arbetsmarknaden.
Fru talman! Det är bara att konstatera att vi har den här diskussionen i dag, och jag tycker att Frida Berglund så att säga i ett nötskal i det senaste inlägget har beskrivit varför vi för den. När Frida Berglund och socialdemokraterna såg att ungdomarna slogs ut från arbetsmarknaden därför att de hade för höga löner i förhållande till sina kunskaper, när man jämförde med äldre och mer erfaren arbetskraft, då kom ungdomslagen. Utifrån en socialistisk samhällssyn är det säkert en självklarhet, men för oss moderater hade det i stället varit betydligt riktigare att se till de faktorer som gör att ungdomarna konstitueras ut — höga löner, arbetsmarknadslagstiftning, dålig yrkesutbildning — och sedan lägga fram förslag och försöka genomdriva förändringar utifrån detta. Men det klarar inte socialdemokratin — det krävs en annan politik för det.
Fru talman! Under de borgerliga regeringsåren hade ungdomarna mycket svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Jag kommer själv från ett område där arbetsmarknaden var helt blockerad för unga människor — jag hinner inte gå in i detalj på vad det beror på. Bengt Wittbom kan också erinra sig diskussionerna om ungdomsgaranti. Hur många år i rad har ni i riksdagen sagt att ni garanterar ungdomar arbete eller utbildning? Det blev ju inte mer än vackra ord. Jag måste säga: I och med ungdomslagen tog vi från vårt håll ett steg mot att förverkliga den ungdomsgaranti som ni talade om under sex år men där ni inte fick någonting att hända. Ungdomsarbetslöshet är ingen ny företeelse. Men ni lämnade spår efter er i form av dålig ekonomi, vilket bl.a. innebär åtstramningar som gör att den offentliga sektorn inte kan expandera, trots att det finns jobb där. Och då utestängs ungdomarna från arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att försöka ge min bild av hur ungdomslagen fungerar och hur de upplevs i en region som Stockholms län. Jag vill inledningsvis säga att jag har läst de tre rapporterna — hela rapporterna, inte valda delar av dem. Jag har också försökt skaffa mig egen erfarenhet, genom frågor till och besök bland ungdomar, i ungdomslag, hos arbetsförmedlare och andra som arbetar med detta, för att komplettera min bild av ungdomslagen. Genom Bengt Wittboms och övriga moderaters sätt att föra debatten ges en något skev bild av hur ungdomslagen faktiskt fungerar i verkligheten — för att inte tala om Bengt Wittboms beskrivning av vår partikongress. Ungdomsarbetslösheten är hög i dag och har så varit under de senaste åren. Ungdomsarbetslösheten är för hög så länge en enda av ungdomarna förvägras delta i arbetslivet. Detta förnekar ingen, och oron finns hos oss alla, hoppas jag. Därför inriktas också den socialdemokratiska politiken på att öka sysselsättningen i främst industrin. Den har nu ökat, efter många års nedgång. Det är oerhört viktigt att politiken inriktas på att samhället, i väntan på att den ekonomiska utvecklingen slår igenom, ställer upp för ungdomarna och visar att man tar ansvaret för att dagens generation får sin plats i samhället och får större chans till fasta jobb. Ungdomslagen är ett bra exempel på detta: arbete i stället för kontantstöd, arbetslivserfarenhet, arbetskamrater och något som visar att politiken inte enbart handlar om mer eller mindre avlägsna mål utan också om konkreta åtgärder i dag. Denna i grunden positiva syn på ungdomslagen är vad jag möter när jag pratar med ungdomarna själva. Föraktfullt eller inte — men att kalla ungdomslag för terapikedja reagerar jag och många ungdomar med mig mycket starkt mot. De arbetsuppgifter som dessa ungdomar utför är ingen terapi. Att utföra dem i form av fasta arbeten är bättre, men jag tror knappast att moderat politik medverkar till det. Som har framgått av debatten tidigare här i dag upplevs på många håll ungdomslagen som positiva och verkningsfulla bland dem som kommer i kontakt med dem i vardagen. Vid samtal med personal på arbetsförmedlingen här i Stockholms län framkommer det att ungdomslagen ingalunda används som en förstahandsåtgärd, utan precis som det är tänkt, nämligen att först efter det att ordinarie arbete eller utbildning inte är möjligt kommer ungdomslagen in i bilden. På arbetsförmedlingen känner man inte heller till att ungdomarna skulle hoppa av gymnasiestudier för att gå till — som Bengt Wittbom säger — de ekonomiskt mer fördelaktiga ungdomslagen. Jag tror att ungdomarna är mycket klokare än moderaterna verkar tro. De inser vikten av utbildning mer än väl. Inlåsningseffekten bedöms också vara mindre än med tidigare åtgärder, vilket bekräftas av den undersökning från Göteborg som det talades om förut. I uppföljningen i vår region har man uppfattningen att en betydande andel ungdomar får arbete på den ordinarie arbetsmarknaden efter ungdomslagen och att den erfarenhet de har fått i ungdomslagen har hjälpt dem, dels genom att de har fått arbetslivserfarenhet, dels genom att de har fått en uppfattning om vilken utbildning de eventuellt behöver skaffa sig ytterligare. Jag vill också betona det arbetsmarknadsministern sade om utvecklandet av ungdomskooperativ och starta-eget-projekt m.m. som kan följa i ungdomslagens spår. Stockholms län har 3 000 ungdomar i ungdomslag. I en sådan region som Stockholm — med en krympande industri och en arbetsmarknad som i större utsträckning kräver tidigare arbetslivserfarenhet för att ungdomar skall komma in på fasta jobb, där gapet ökar mellan de krav som arbetsmarknaden ställer på de arbetssökande och den erfarenhet som de sökande faktiskt har — fyller ungdomslagen en mycket viktig uppgift. Ungdomslagen ger alla ungdomar i dessa åldrar en chans att få just den erfarenhet de så väl behöver för att få fotfäste på arbetsmarknaden. Visst behövs det förbättringar och visst kan det framföras kritik. Men som helhet är mitt bestämda intryck, efter att ha träffat många av dem som ingår i och jobbar med ungdomslagen, att ungdomslagen upplevs som positiva och även fyller en viktig funktion när det gäller att hjälpa våra ungdomar att få den start de behöver. Ungdomslagen betyder att 3 000 ungdomar i vår region får börja sitt vuxenliv i arbete i stället för i arbetslöshet. Det var också grundtanken med ungdomslagen. Självfallet är hela vårt politiska arbete inriktat på att fasta jobb skall vara målet för alla. Den ambitionen ändrar inte ungdomslagen på. Jag tycker att ungdomslagen i stället förstärker den. Visst kan och vill de flesta ungdomar själva, som Bengt Wittbom säger, efter ordentlig utbildning skaffa sig ett fast jobb. Men det kommer alltid att finnas en grupp, stor eller liten, som behöver ett stöd på vägen, som behöver ett arbete i stället för bidrag. Situationen för de 3 000 av närmare 45 000 ungdomar som finns i vår region i ungdomslagsålder blir inte försämrad av att ungdomslagen finns — tvärtom. Det vet ungdomarna själva. Och det tror jag även att moderaterna kommer att få erfara.

Fru talman! Med risk för att bli långrandig men med den viktiga uppgiften att klargöra att jag faktiskt har läst alla dessa sidor i de tre rapporterna vill jag tala om för Mona Sahlin att det på s. 11 i undersökningen från Göteborgs universitet står att inlåsningseffekten förefaller mindre. Det är en väldig skillnad på det sättet att uttrycka sig och att som Mona Sahlin säga att utslussningen bedöms vara mindre. Problemet för er socialdemokrater, Mona Sahlin, är att den tredje vägens politik inte kommer att få de effekter som ni ursprungligen ville att den skulle få. Det är det som är socialdemokratins och regeringens bekymmer i dag. Visst har vi haft en expansion inom industrisektorn. Ingen kan förneka att det har varit så. Det är mycket bra. Problemet är bara det att industrisektorn är en sektor som är teknologiintensiv och att graden av teknik i snabbare och snabbare takt ersätter antalet fysiskt arbetade timmar. Det innebär alltså att satsar man ensidigt på expansion av denna sektor får man mycket dåligt utfall i nya jobb. Ni har inte satsat ett dugg på företagen på hemmamarknaden, på handeln, på tjänstesektorn och på servicesektorn, utan ni har satsat på industrisektorn och ni har fått dåligt utbyte. Ni har också tvingats av partikongressen att satsa på den offentliga sektorn där man får låna till lön för dem man anställer, och därtill låna utomlands. Det är klart att när verkligheten är sådan blir det inget genomslag i den delen. Det är också så, fru talman, att Mona Sahlins bild inte stämmer. Det är inte ialla delar av landet som man har prövat allt som förutsätts i ungdomslagen. I Sandvikens kommun kom vi faktiskt på ambitiösa människor med att skriva in gymnasieeleverna kollektivt i ungdomslagen innan de ens gått ut sista årskursen. Hur man hade bedömt vilka som bäst behövde det har jag ingen aning om. Så är det inte överallt, Mona Sahlin, men det är alltför många signaler från olika delar av landet som visar att ungdomarna tas in för tidigt. Och hur dålig nu Sinova-rapporten än kan vara — den är tydligen inte så dålig att arbetsmarknadsministern ville säga det — visar den på samma sak. Jag förstår att ungdomslagen är en nödvändighet för socialdemokratin. Det är den inte för oss moderater därför att vi har andra medel att klara situationen för ungdomarna.
Fru talman! Bengt Wittbom säger att Mona Sahlins bild inte stämmer. Jag inledde mitt anförande med att säga att jag här i kammaren skulle försöka ge min bild av hur ungdomslagen fungerar i vår region, och Sandviken hör, såvitt jag vet, inte till Stockholms län. Jag har här i kammaren försökt redovisa de erfarenheter jag har fått vid mina kontakter. Bengt Wittbom försöker redovisa erfarenheterna av sina kontakter. Vi har uppenbarligen kommit fram till olika slutsatser. Det behöver inte bero på att den ena eller andra har fel, utan det beror på att vi har olika ideologiska utgångspunkter när vi betraktar ungdomslagen och ser på vilka effekter dessa faktiskt har, hur de kan eller inte kan hjälpa ungdomarna att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det tror jag inte kan avgöras i den här debatten, utan jag vill bara betona att verkligheten bland ungdomar både i Sandviken och i Stockholm så småningom får visa om det var den socialdemokratiska regeringspolitiken eller den splittrade borgerliga regeringspolitiken under sex år som gav ungdomarna den största chansen att få fotfäste på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag vill upplysningsvis bara säga till Mona Sahlin att jag inte bygger mina interpellationer på hörsägen eller på situationen t.ex. i Örebro län som jag kommer ifrån. Jag har varit med från början i detta arbete, Mona Sahlin, ända sedan år 1982 då moderata samlingspartiet faktiskt drev fram en majoritetsskrivning här i riksdagen för utökade insatser för de svårt utsatta ungdomarna — från ungdomslagsförhandlingarna, över genomförandet och fram till dessa tre utvärderingar, som faktiskt — även om man kan ha synpunkter på dem — bygger på litet annat än hörsägen och på vad man själv tycker. Det är utifrån dessa utvärderingar vi för denna debatt, Mona Sahlin. När ytterligare erfarenheter av ungdomslagen vunnits kommer det förhoppningsvis att bekräftas att det var alldeles riktigt att vara utomordentligt tveksam och ta allvarligt på de farhågor som bekräftats av dessa utvärderingar. Det var utomordentligt viktigt med hänsyn till omsorgen om ungdomarna. Slutligen vill jag, fru talman, säga att jag har stor respekt för Mona Sahlins ambitioner att göra det bättre för ungdomarna.
Fru talman! Jag vet inte om jag skall tacka för att Bengt Wittbom tror på mina ambitioner, men jag kan göra det. Sedan vet jag också att Bengt Wittbom varit med från början, och jag har inte heller sagt någonting annat. Vad jag och flera andra här i kammaren försökt få fram är att vi inte har samma ideologiska grundsyn på det sätt på vilket arbetsmarknadspolitiken skall syfta till att skapa fasta jobb och på vilket sätt arbetsmarknadspolitiken och ungdomslagen hjälper ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden. Jag tycker inte att det är något fel att jag bygger mitt ställningstagande på hörsägner, dvs. på den verklighet jag upplever när jag träffar dessa ungdomar. Jag har velat komplettera de tre utvärderingarna med dessa hörsägner för att få en så rättvis bild som möjligt av hur ungdomslagen upplevs. Det har varit min ambition, och jag hoppas att Bengt Wittbom respekterar också den ambitionen.

Fru talman! Vi socialdemokrater gick ju till val 1982 på att återskapa den fulla sysselsättningen. Det är en linje som vi skall fullfölja. Men för att nå detta mål krävdes en omläggning av hela den ekonomiska politiken. Den borgerliga politiken ledde till arbetslöshet. Under åren 1980-1982 ökade arbetslösheten med 50 96. Det här vill borgerligheten inte tala särskilt mycket om i dag. Jag vill påstå att man dessa båda år gav upp den fulla sysselsättningens politik. Industriinvesteringarna sjönk, industriproduktionen stagnerade, och underskottet i utlandsaffärerna ökade. Vi fick ett ökat budgetunderskott, och vi fick ökad arbetslöshet. Inflationen var fortfarande hög. Det är sviterna av de borgerliga regeringsåren som ökar svårigheterna att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Alla länder i västvärlden har hög ungdomsarbetslöshet. Vid en jämförelse med de övriga OECD-länderna har vi under de här två åren varit relativt framgångsrika. Vi socialdemokrater är emellertid inte nöjda förrän vi har återskapat den fulla sysselsättningen. När man då läser Bengt Wittboms interpellation och ser hur han agerar i riksdagen blir man betänksam. Han har bara kverulans och nej-sägeri att komma med. Han betecknade också de löneförhandlingar som pågår i Sverige som ”Kiviks marknad i fullt tumult”. Att använda sådana uttryck förefaller underligt och knappast seriöst. Han påstod vidare att det är fråga om en terapikedja när vi gör insatser på bred bas för ungdomen. Det skulle vara fråga om förvaringsplatser. Detta är cyniskt, Bengt Wittbom, och mycket oöverlagt. Ungdomsarbetslösheten är för allvarlig — både i vårt land och i andra länder — för att man skall använda så nedsättande slagord om de här insatserna. Hur kommer ungdomarna att uppleva sådana omdömen som Bengt Wittbom för fram från den här talarstolen? Jag vill erinra om att de insatser den socialdemokratiska regeringen gjort under de här två åren i regeringsställning vida överstiger vad de borgerliga regeringarna åstadkom. Det första året satsades ungefär dubbelt så mycket på sysselsättningspolitiken som de borgerliga gjort året före. Vi försöker nu upprusta arbetsförmedlingen. Ungdomslagen har gett 44 000 ungdomar arbete. Rekryteringsstödet kommer att ge cirka 30 000 ungdomar arbete. Det är viktiga insatser. Vi kommer nu, som arbetsmarknadsministern redogjorde för, att ha ett kommunalt rekryteringsstöd De här insatserna kallar Bengt Wittbom för terapikedja och förvaringsplatser. Jag tror inte att svensk ungdom och det svenska folket upplever saken på det sättet. De undersökningar som gjorts, men som Bengt Wittbom nedvärderar, ger en helt annan bild. Ungdomarna uppskattar de här arbetena mycket. Ungdomarna anser att det är bra att de är utformade så, att de skall omfatta alla. Det ger ingen negativ stämpel när alla kan få vara med, som många ungdomar sagt. Många arbetsgivare säger att det kanske är för stor omsättning på ungdomarna och att detta kan medföra organisationsproblem. Detta skall ses mot bakgrund av den diskussion som Bengt Wittbom för om en inlåsningseffekt. Det kan finnas en sådan, det skall inte förnekas. Jag tror emellertid att han överdriver i mycket hög grad för att svärta ned insatserna. Många ungdomar har ju nu under sommaren fått sommarvikariatsplatser och får, eller vill, gå tillbaka till ungdomslagen — eftersom de känt att det var meningsfullt, att de fick ökade kunskaper i de arbetena. Arbetsförmedlingen gör också — det vill jag påstå — aktiva insatser för att placera de här ungdomarna ute i den öppna arbetsmarknaden. Det är alltså inte så som Bengt Wittbom hävdar att den första åtgärden är att placera dem i ungdomslag. Arbetsförmedlingen arbetar på annat sätt, det är min erfarenhet. Erfarenheterna från mitt hemlän, Uppsala län, är också mycket goda. Jag kanistort sett säga att det positiva som Göteborgsundersökningen visade har vi också erfarit i Uppsala län. Under september har vi placerat 223 ungdomar i nya ungdomslagsplatser. Vi har nu 1 161 platser i länet. Många av de ungdomar jag har talat med säger: Jag hade inte fått det vikariat jag nu har om jag inte hade haft platsen i ungdomslagen. Ungdomslagen har gett mig chanser att lära mig nya saker. När jag hade KAS — kontant arbetsmarknadsstöd — var jag helt passiv. Utan ungdomslagen hade jag också helt stått utanför möjligheten att få ett jobb. Ungdomslagen har gett mig kontakt med arbetslivet och stärkt mitt självförtroende. De här är några av de erfarenheter jag har fått ta del av när jag har talat med ungdomar. Jag tror att det är viktigt, fru talman, att också redovisa dem när vi har hört hur Bengt Wittbom här hela tiden har svärtat ned ungdomslagen och alla de insatser som gjorts för ungdomarna. Min fråga till Bengt Wittbom är: Vilka är alternativen? De borgerliga regeringarna lyckades ju inte lösa problemet, som Frida Berglund påpekade. De lyckades ju inte klara ungdomsgarantin. Vi socialdemokrater är på god väg att klara av att ge ungdomarna arbete. Vilka är moderaternas förslag? Moderaternas förslag i riksdagen den gångna våren skulle betyda ungefär 60 000 färre arbetstillfällen. Sådant skulle resultatet bli. Och vilka skulle ha drabbats av detta om inte främst ungdomarna, med tanke på moderaternas politik? Ungdomarna har ju den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Fru talman! Även detta måste redovisas då vi diskuterar de här frågorna. Vilka är moderaternas alternativ, då Bengt Wittbom så kraftigt angriper regeringen i denna fråga? Vi säger ännu inte att vi har klarat ungdomsarbetslöshetproblemen, Bengt Wittbom, men vi har klarat dem bättre än man gjort i många andra länder — det kan vi säga. Vi skall fortsätta att arbeta på det sättet. Men moderaterna har inga lösningar. Med era förslag kommer arbetslösheten att öka. Detta visar era motioner och det visar det handlingsprogram som ni antog på er partistämma nyligen. Det visas också av de åtgärder som vidtagits i andra länder, förslag som liknar de förslag som ni har framlagt här i riksdagen och som finns i ert handlingsprogram. Därför tror jag inte att ni har någon lösning på ungdomsarbetslösheten, utan ni ägnar er åt ett sterilt nej-sägeri som inte leder till att ungdomarna får hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag måste snart be om litet färskt vatten, för det som finns här har stått så länge. Det var ju länge sedan vi började den här debatten. Gustav Persson är ju fackföreningsman, så vitt jag förstår. Det är bra det, för det innebär att han begriper sambandet mellan löner och arbete. Då förstår Gustav Persson säkert varför regeringen har haft så många möten på Rosenbad om löner, ekonomisk utveckling och sysselsättning. Det sambandet behöver vi inte diskutera nu. Då borde också Gustav Persson begripa att nivåerna på ungdomslönerna faktiskt har betydelse för ungdomarnas sysselsättning. Gustav Persson borde också begripa många andra saker, eftersom han också vet hur MBL och trygghetslagar och annat fungerar. Det borde också leda till att Gustav Persson borde dra några konsekvenser. Ungdomarna uppskattar ungdomslagen, sade Gustav Persson. Ja, det gör en del av dem, men det finns även annat som ungdomar uppskattar. Gustav Persson, det finns framför allt ett ansvar hos oss som är äldre att faktiskt framhålla risker som ungdomar inte alltid förstår. Det ärt.ex. därför som jag talar så allvarligt med min tolvåriga dotter om hur oändligt viktigt det är att hon läser sina läxor, är duktig i skolan, lär sig att arbeta så att hon faktiskt skaffar sig erfarenheter som gör att hon kan få ett riktigt arbete. Gustav Persson är den öppnaste hittills i raden av talare. Vi får väl se vad som sedan komma skall. Han erkänner ju att det finns inlåsningseffekter. Gustav Persson har tydligen läst de här utredningarna i alla fall, de talar ju om inlåsningseffekter. Det är bra, Gustav Persson. Tala med Anna-Greta Leijon och de andra som har varit uppe i debatten om detta så kan vi säkert ha en ny, mer nyanserad debatt om ett tag. Fru talman! Det påstås att det skulle gå så bra nu och så dåligt under den borgerliga regeringstiden. Till detta vill jag anföra att det har gått lika dåligt nu som det gick då. Det hart.o.m. gått sämre nu, men det kan vi ju möjligen träta om någon annan gång. Det har gått hemskt dåligt ända sedan början på 1960-talet — det är ju hela cloun i den här frågan. Ingen har ju hittills varit så finurlig att han har kunnat hitta på någon insats via AMS eller genom någon annan subventionsmetod för att minska ungdomsarbetslösheten som verkligen har löst problemen. Varför tror då Gustav Persson att ungdomslagen skall lösa problemen? Det finns faktiskt en del andra saker som jag har pekat på här tidigare i debatten som har större betydelse. Sist, fru talman, så här har det sett ut: I augusti 1982 stod 83 000 ungdomar utanför arbetsmarknaden, i augusti 1983 91 500, i augusti 1984 96 300 och i september 1984 101 400. Det är inte mycket att yvas över, Gustav Persson!

Fru talman! Först något om inlåsningseffekterna. Jag tror att de är överdrivna, det sade jag tydligt. Men det kan i vissa fall vara värdefullt att ungdomarna stannar en tid på dessa platser, eftersom en del av dessa ungdomslag är så värdefulla att ungdomarna lär sig mycket och kanske får möjlighet till vikariat. Ett hoppande från den ena arbetsplatsen till den andra skulle vara till nackdel, vilket framgår av den här rapporten. Jag konstaterar att Bengt Wittbom inte tog upp några alternativa förslag. Jag kan då återgå till vad de borgerliga gjorde under sin tid i regeringsställning. Vad man diskuterade mest under den borgerliga regeringstiden när man skulle lösa ungdomsarbetslösheten var lönesänkningsavtal. Man skulle sänka lönerna hela tiden, det var den metod man använde sig av. Om vi jämför med andra västländer, där man har betydligt lägre löner och där man har tillämpat lönesänkning, har dessa länder ändå haft en större arbetslöshet än vad vi har haft i Sverige. Jag tror att det krävs aktiva insatser, t.ex. ungdomsplatser för att klara detta. Ungdomsplatserna och ungdomslagen förhandlas faktiskt fram av fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna. Jag tror att de borgerliga nu drömmer om 20-talet, dvs. att man skulle gå tillbaka till lönesänkningar och på det sättet klara hela ungdomsarbetslösheten. Det är vad ni egentligen vill, men ni vill inte säga det. Om man börjar med 18 och 19-åringar, kommer man sedan att gå vidare. Detta kommer att drabba strängt taget hela arbetsmarknaden, det är det ni vill — ni vill sänka lönerna för att klara sysselsättningen, det är gammal 20-talspolitik som ni vill lösa 1980-talets frågor med.

Fru talman! Skillnaden mellan oss, Gustav Persson, är att ni har sänkt lönerna för att klara sysselsättningen, ni har devalverat och ni har drivit en politik som innebär att människornas reallöner har sjunkit. Ni påstår att ni inte har gjort det, men det är faktiskt det som är hela idén med en devalvering. Om vi som exempel tar USA, Gustav Persson, eftersom det är ett land som det har gått bra för, så har sysselsättningstillväxten där sedan 1970 varit över 20 miljoner nya riktiga jobb. Sysselsättningen har ökat med 2 Ze om året. I Sverige har den ökat med 0,7 20. Rensar vi bort vad ökningarna av en för snabb tillväxt i den offentliga sektorn inneburit är det inte ens 0,5 96. Så det går ju, Gustav Persson. I USA gör man ungefär vad vi skulle kunna tänka oss att göra —t.ex. se till att ungdomarna får rimliga ingångslöner så att de får några jobb. Om man kan skaffa fler jobb åt människor genom devalvering som sänker deras löner, borde väl en anpassning av ungdomslönerna faktiskt innebära att ungdomarna skulle kunna få fler jobb? Är inte det logiskt, Gustav Persson? Sedan, fru talman, vill jag fråga Gustav Persson: Stämmer de siffror som jag har läst upp och som är tagna ur den offentliga statistiken, nämligen att antalet ungdomar utanför den reguljära arbetsmarknaden faktiskt har ökat med 18 400 sedan ni trädde till? Stämmer det eller stämmer det inte? Ja eller nej? Vad sedan gäller alternativ vill jag, på 1 minut och 23 sekunder, säga följande. Gustav Persson kan i kammarens protokoll ta del av mitt inledningsanförande, om han inte orkade lyssna, trots att han satt här i kammaren när jag talade. Där finns konkreta förslag. Och, Gustav Persson, bland dem finns faktiskt också en form av ungdomslag som, med tillämpning av de principer som vi var överens om från början, skulle kunna göra att en hel del av de farhågor och den kritik som framförs i utvärderingarna faktiskt länder till förändringar.

Fru talman! Först några ord om devalveringen. När socialdemokraterna hade regeringsansvaret under 44 år devalverade vi en gång, strax efter kriget. Men de borgerliga regeringarna devalverade tre gånger. Att vi sedan tvingades devalvera berodde på den ekonomiska politik som ni förde under sex år och även på den politik som ni förde när det gällde att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Bengt Wittbom anför USA som ett exempel i detta sammanhang. Det är ett mycket dåligt exempel. Jag har haft möjlighet att studera förhållandena där. Arbetslösheten är 7 96 i USA, men om man ser på hur det är på östkusten resp. på västkusten finner man att siffrorna är mycket högre på östkusten än på västkusten. För ungdomar gäller mycket högre siffror, och för svarta ungdomar ännu högre. I t.ex. de svarta kvarteren i New York är det lättare att tala om hur många ungdomar som är i arbete, nämligen 10 96, medan resten är arbetslösa. Sådana är förhållandena i USA, som moderaterna tydligen ser som föredöme när det gäller att lösa ungdomsarbetslöshetsfrågorna. Jag tror inte att några i hela Europa i övrigt, inte ens de borgerliga regimerna där, vill lösa problemen med USA som föredöme. Slutligen tycker jag att Bengt Wittbom skall sluta med sin osakliga kritik mot ungdomslagen. Slut i stället upp bakom våra ansträngningar att åstadkomma förbättringar för ungdomar! Det skulle vara till större nytta än den kritik Bengt Wittbom för fram här i kammaren.

Fru talman! Arbetslösheten är en fråga som under de senaste åren oroat och engagerat allt fler människor i samhället. De ungas väg ini arbetslivet har aldrig varit enkel.

I dagens värld ställs det allt högre krav på dem som vill få en plats på arbetsmarknaden. Det räcker inte att ha utbildning — man måste också ha erfarenhet. Jag har under de gångna tio månaderna träffat både ungdomar i ungdomslag och arbetsförmedlare och kommunala representanter som har jobbat med ungdomslag, men jag tänker här i dag tala om hur vi har det i Borås kommun, som är min hemkommun. Den 12 oktober hade vi 505 ungdomar i ungdomslag. Flertalet, eller 305 personer, var placerade på kommunala arbetsplatser. Landstinget, staten, kyrkan och enskilda företag beredde plats för 200 ungdomar. Observeras bör att vissa ungdomar hade ungdomsplats i den privata sektorn, trots att antalet lediga platser hos offentliga arbetsgivare översteg antalet ungdomar i den aktuella gruppen. Ungdomarnas speciella önskemål har naturligtvis varit styrande. Under året har dessutom ytterligare 280 ungdomar varit anställda hos kommunen.

Resten, eller 52, slutade i ungdomslag på grund av värnplikt, barnsbörd eller flyttning från orten. Allt färre hinner nå 20-årsåldern innan de får plats på den öppna marknaden. Kommunen ordnar dessutom utbildning för ungdomar i ungdomslag hos kommunen, landstinget, staten och kyrkan. Denna utbildning omfattar exempelvis maskinskrivning, kontorskunskap, datakunskap, språk, matematik, elektronik och social service. Utbildningsbidrag utgår med 20 kr. per dag till ungdomarna. Alla ungdomar har kallats till utbildningsinformation. 70-80 har anmält sig till denna utbildning, som fungerar som komplettering till de fyra timmarna i ungdomslag. Det planeras också ett särskilt projekt, som skall sättas i gång inom 14 dagar. Detta är socialkontorets särskilda projekt för arbetslösa ungdomar. Projektet skall omfatta socialt bearbetningsoch motivationsarbete, grundvux-utbildning, ordnade fritidsaktiviteter och fysisk träning. Projektet kommer att sysselsätta 8-10 ungdomar. Både arbetsförmedlingen och den kommunala organisationen arbetar aktivt med ungdomarna. Ungdomarna kallas till arbetsförmedlingen var fjärde vecka. Handledare påskyndar arbetssökandet kontinuerligt och håller också kontakt med föräldrarna. Samtliga ungdomar deltar i en sammankomst var fjortonde dag tillsammans med handledare, assistenter och även fackrepresentanter. Samstämmiga erfarenheter av ungdomslag i Borås pekar på att ungdomslagen ger värdefulla erfarenheter av olika arbeten för ungdomarna. Praktik på rätt område ökar den unges möjligheter till arbete på den öppna marknaden. I många fall leder den till insikt om det egna yrkesvalet samt vilja till att skaffa sig utbildning för det yrket. Ungdomslag innebär också att någon puffar på vid rätt tidpunkt och med jämna mellanrum. Fru talman! Att kalla allt detta för terapikedja är enligt min uppfattning högst missvisande.

Fru talman! Jag känner mig bara föranledd att hjälpa till att komplettera bilden av erfarenheterna av ungdomslagen för ännu större delar av Sverige. Låt mig citera ett reportage i tidningen Sydsvenska Dagbladet. I Burlövs kommun säger man att ”55 ungdomar får jobb genom ungdomslagen. Flertalet arbetar inom skolor, på ålderdomshem .

Fru talman! Vi har tidigare i dag diskuterat sysselsättningsproblemen i Gävleborgs län. När man nu bestämmer erfarenheterna av ungdomslagen är det klart att det hela slår igenom i siffrorna för ungdomslagen och för sysselsättningsskapande åtgärder. Vi hade under september i Gävleborgs län 2 432 ungdomar i ungdomslag. Vi kan konstatera att erfarenheterna från samtliga kommuner i länet är mycket positiva. Samarbetet är bra mellan länsarbetsnämnderna och kommunerna när det gäller att diskutera problemen och de principer som skall vara vägledande för det här arbetet. Arbetsförmedlingarna är aktiva och har klara direktiv om att vara det. Man arbetar med att ta in ungdomarna och ge dem en ordentlig information. Man poängterar betydelsen av att arbetet följs upp och att ungdomarnas erfarenheter bearbetas samt att de insatser som ungdomarna själva gjort redovisas. Det är oerhört viktigt att detta uppföljningsarbete drivs på. Vi från Gävleborgs län tycker att ungdomslagen har överträffat våra förväntningar. I en del kommuner hade vi rätt goda erfarenheter av ungdomsplatserna och tyckte att man kanske skulle ha klarat sig med dessa, men verkligheten har visat att ungdomslagen är den rätta vägen, som vi gärna vill fortsätta på. Bengt Wittbom citerade någon som hade lagt fram förslag om ungdomslag inom gymnasieskolans ram i Sandviken. Jag kan föreställa mig att det möjligen kan ha varit ett förslag inom ramen för det arbete som pågår i Sandviken med att förbereda en frikommun. Jag har aldrig hört talas om att man skulle ha hanterat ungdomslagen på det sätt som Bengt Wittbom påstod att man gjort. Det förefaller mig helt orimligt. Jag vet att man har lyckats mycket bra och haft fina idéer och fin verksamhet inom ungdomslagens ram i Sandviken. Slutligen tycker jag att den här debatten ger en liten besk bismak. Om man hör på moderaternas argumenteringar för att få fram fasta jobb och deras uppfattning om hinder för detta, får man intrycket att det är de fackliga kraven som man vill komma åt och de anställningsvillkor som råder i det svenska arbetslivet. Det är den vägen och genom att undergräva förtroendet och balansen mellan parterna på arbetsmarknaden som man tror att man skall kunna lösa de svåra problemen. Jag tycker att regeringen på ett förtjänstfullt sätt försökt möta nyskapande och nya idéer och visat öppenhet för egna initiativ från människorna. Man har gjort detta och tagit hänsyn till de avvägningar som behövs för att man inte skall rubba den balans och trygghet som finns i det svenska arbetslivet. Jag köpte ett kylskåp i förra veckan. När jag bad att få det hemskickat, sade affärsinnehavaren att jag i så fall fick be en som har en egen firma att sköta hembärningen av kylskåpet. Jag frågade hur vederbörande bär kylskåpet fyra trappor upp i ett Stockholmshus med mycket stor takhöjd. Han bär själv, han är egenföretagare, lydde svaret. Jag kan som sjuksköterska säga att den mannens rygg kommer att hålla 2-3 år. Sedan har han en nedsliten rygg och kommer att kosta samhället summor som förmodligen blir betydande. Det är viktigt att vi när vi stimulerar egenföretagande inte lurar ungdomarna in i förhållanden där de varken ekonomiskt, socialt eller fysiskt får den trygghet som vi tycker att arbetstagarna har rätt till på den svenska arbetsmarknaden.

Fru talman! Det här tar tid, men skall vi göra det ordentligt så skall vi. Jag har framför mig en promemoria som är framtagen på vårt riksdagskansli den 18 maj 1984. Den innehåller alla fakta i fallet Sandviken och den kollektiva inskrivningen av ännu icke utexaminerade gymnasieelever i ungdomslag. Jag skall gärna se till att Ing-Marie Hansson får en kopia av den. Tvivlar Ing-Marie Hansson i alla fall, så kan hon vända sig till AMS, som direkt ingrep för att stoppa denna verksamhet i Sandviken. Fru talman! Helt kort vill jag säga att det jag inte kan förstå är varför socialdemokratin inte kan föra en debatt där man ser litet nyanserat på saker och ting. Vi var ju ändå överens här i kammaren när beslutet om ungdomslag fattades. De förändringar som vidtogs för att regeringen skulle få majoritet för någonting som i alla fall liknade det ursprungliga förslaget måste omsättas i praktiken för att det skall finnas någon värdegemenskap kvar. Jag minns att jagi den debatten sade, när vi slutgiltigt tog beslutet, att en kompromiss inte är en seger för någon. Det misstag alla socialdemokrater gör här är att försöka göra detta till en seger genom att efter bästa förmåga sudda bort de delar i överenskommelsen som faktiskt formades av de tre andra partierna här i riksdagen. Den där företagaren Ing-Marie Hansson talade om skulle säkert vara hjälpt av en ungdom som kunde lära sig jobbet med praktikantlön och hjälpa honom att bära kylskåp — då skulle han nog hålla ett tag till. Men det går ju inte i socialdemokratins Sverige! Avslutningsvis vill jag tala om för Ing-Marie Hansson — det är mitt löfte till talmannen att detta är mitt sista inlägg i debatten — var skillnaden ligger mellan oss. Vi pekar på det som omöjliggör för ett växande antal människor att få ett riktigt arbete på arbetsmarknaden. Vi vill försöka driva en politik som skapar riktiga arbetstillfällen för flera. Ni däremot driver en politik som sätter alldeles för många på bidrag.
Fru talman! I så fall skall jag kanske inte polemisera så mycket mot Bengt Wittbom. Jag måste ändå säga att när man andrar ett exempel som Sandvikenförslaget, som uppenbarligen var orimligt, eftersom det stoppades av AMS -— det ligger såvitt jag förstår i statsbidragssystemets natur att statsbidrag inte kan utbetalas om inte AMS godkänner det — har man ont om argument. Reformen medger ju inte den tillämpning som Bengt Wittbom har hänvisat till som bevis för att reformen var dålig. Reformen är alltså bättre än vad Bengt Wittbom ville visa med detta fall. När det gäller tanken att företagare skulle ha hjälp av ungdomar i fråga om kylskåpsbärande, vill jag framhålla hur viktigt det är att man har anställningsformer där man är tryggad i händelse av sjukdom, där man får en utbildning i lyftteknik och liknande och där man får tillgång till de hjälpmedel man behöver för att inte slitas ned. Jag menar att vi lätt kan gå vilse om vi försöker lösa problemen med svåra arbetsmoment eller riskfyllda arbeten via egenföretagande.
Fru talman! Jag kan inte hjälpa det, men jag måste bemöta Ing-Marie Hansson. Den utbildning och annat hon talar om för den ungdom som kanske kan börja sin lärlingsutbildning med att hjälpa till att bära kylskåp får han i lärlingsutbildningen. Genomför vi den, har vi klarat en del av det här problemet.
Fru talman! Låt mig helt kort säga att vi socialdemokrater tar ungdomslagen som en seger, i den meningen att ungdomslagen i praktiken fick en betydligt bättre start än någon av oss egentligen kunde vänta. Det handlar inte om någon seger över andra partier i den kompromiss som vi gjorde i riksdagen. Det handlar inte heller om att vi har försökt att på något sätt manipulera med riksdagsbeslutet. Det har jag förklarat många gånger. Vi kommer — så gott det nu går att redovisa verksamheten efter den korta tid som ungdomslagen har fungerat — att till riksdagen lämna en redovisning på alla de punkter där riksdagen begär en sådan, speciellt i de frågor som kompromissen framför allt omfattade. Det gäller bl.a. kretsen av arbetsgivare och utbildningen.

Jag vill klart deklarera: Från socialdemokratiskt håll, från regeringens sida, var och är vi glada över den kompromiss som åstadkoms om ungdomslagen. Vi menar att riksdagen visade att det var möjligt att sätta sig över den politiska diskussionen och tillsammans göra något som har påverkat och förbättrat verkligheten för tiotusentals ungdomar. Det är med stort allvar som vi går in för att steg för steg försöka förverkliga alla delar i riksdagsbeslutet. Vi kan inte, Bengt Wittbom, begära att allt i riksdagsbeslutet skall kunna fungera på denna korta tid. Jag kan konstatera att delar som för mig var mycket viktiga och centrala ännu inte har börjat fungera. Det som ligger i själva lagtanken och den del av riksdagsbeslutet som innebär att ungdomarna i demokratisk ordning skall kunna ha ett inflytande över arbetet har vi än så länge bara sett rudiment av. När det gäller de reformer som genomförs måste vi alla ha viss uthållighet och tålmodighet innan vi kan döma dem.

Fru talman! Jag kan förstå att arbetsmarknadsministern kommer in så här i slutändan. Hon har ju haft chansen att vila sig litet. Jag vill bara ställa några korta frågor, som arbetsmarknadsministern inte behöver svara på här i dag utan kan fundera på fram till det tillfälle då ni slutgiltigt skall formulera era slutsatser i budgetpropositionen. Varför sätts för många ungdomar för snabbt in i ungdomslagen? Att så är fallet visar utvärderingen. Varför fungerar inte arbetsförmedlingarnas ansträngningar att hjälpa ungdomarna söka jobb lika effektivt som om man utnyttjade varje uns av varje enskild ungdoms egen ambition och intresse av att själv gå ut och söka efter alla upptänkliga chanser? Varför, arbetsmarknadsministern, fungerar ungdomslagen i dag alldeles för litet utifrån ungdomarnas enskilda situation och alldeles för mycket utifrån politikers ambitioner?

Fru talman! Ingemar Eliasson har frågat mig om regeringen är beredd att i överläggningar med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer systematiskt pröva möjligheterna att återföra mer av lösningarna på arbetslöshetsproblemen till överenskommelser och avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låg mig först ge en bakgrundsbeskrivning. I slutet av 1970-talet stod det klart att den svenska ekonomins långsiktiga expansionsmöjligheter begränsades av näringslivets dåliga konkurrenskraft och av de finansiella obalanserna i statsbudget och utrikesbetalningar. Produktionsutvecklingen hade sedan mitten av 1970-talet varit svag, särskilt i industrin. Budgetunderskottet ökade snabbt — från endast knappt 4 miljarder budgetåret 1975 83. Bytesbalansen visade sedan mitten av 1970-talet ett permanent och betydande underskott. Industrisektorn har de senaste tio åren brottats med svåra strukturproblem. Nedläggningar och andra personalinskränkningar ledde mellan åren 1976 och 1982 till en minskning av industrisysselsättningen med mer än 150 000 personer enligt arbetskraftsundersökningarna. Arbetslösheten fördubblades under motsvarande period. År 1982 minskade dessutom det totala antalet sysselsatta i landet — en helt unik tillbakagång. Den svenska ekonomin var hösten 1982 inne i en djup nedgång. Underskottsproblemen tenderade att växa ytterligare, och sysselsättningen tenderade att falla än mer. Den här verklighetsbeskrivningen förutsätter jag att vi är överens om. Jag utgår också från att både Ingemar Eliasson och Jörn Svensson delar regeringens uppfattning att det för att bryta den utveckling som förelåg krävdes en politik på bred front, en politik som begränsade underskottsproblemen och inflationen, men också en politik som var fördelningsmässigt rättfärdig och som tryggade sysselsättningen på lång sikt. Regeringen har mot denna bakgrund fört en ekonomisk politik som syftar till att förena en ökning av produktionsnivån med en förbättring av bytesbalansen och härigenom lägga grunden för en långsiktig expansion av sysselsättning och investeringar. Det är viktigt att industrins konkurrenskraft bevaras och helst stärks. Det är nödvändigt för att återskapa balans i den svenska ekonomin och därmed på sikt skapa förutsättningar för fortsatta standardhöjningar. Vi kan inte låna till en allmän expansion. För att kunna behålla vår öppna ekonomi måste vi klara balansen mot utlandet. Jag skall inte närmare gå in på vad som faktiskt uppnåtts under de senaste två åren. Jag hänvisar i det avseendet till den proposition, 1984/85:45, om vissa ekonomisk-politiska åtgärder som lades på riksdagens bord för några veckor sedan. Den ekonomiska uppgången i Sverige är en följd av den devalvering som vidtogs år 1982 och den ekonomiska politik som har förts sedan dess. Självfallet har också den internationella konjunkturuppgången spelat en roll, även om den varit svagare än vid tidigare konjunkturuppgångar under efterkrigstiden. Nu ökar industriproduktionen, inflationen sjunker, bytesbalansen förbättras kraftigt, sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Situationen är emellertid inte tillfredsställande, och vi vet att efter högkonjunktur följer lågkonjunktur. Det gäller att vara rustad för den avmattning som en dag kommer. Då kommer det att ställas ytterligare krav på den ekonomiska politiken och på arbetsmarknadspolitiken. Den proposition jag nyss nämnde innehåller förslag som syftar till att utnyttja konjunkturläget och stimulera rekryteringen av hårt drabbade grupper, bl.a. de långtidsarbetslösa. I Sverige har vi en lång tradition att utforma arbetsmarknadspolitiken i samverkan med parterna på arbetsmarknaden. Det gäller t.ex. arbetsmarknadsutbildningen, beredskapsarbetena och rekryteringsstödet. Det gäller också ungdomslagen och åtgärderna för de svårplacerade. Det är också många gånger parterna som tagit initiativ till nya insatser. Lokalt träffas således ofta överenskommelser i syfte att stärka de arbetslösas möjligheter. I t.ex. Trollhättan har Metall och Saab träffat överenskommelse oms.k. industriintroduktion för ungdomar. Den skall ske i samarbete med AMU och riktar sig till ungdomar som annars skulle gått i ungdomslag. TCO har lagt fram ett intressant förslag om inskolningsplatser som övervägs inom regeringskansliet. Exemplen kan mångfaldigas när det gäller trepartssamverkan på det övergripande och på det lokala planet. Den grunden är enligt min mening ovärderlig, och den skall vi fortsätta att tillämpa nationellt, regionalt och lokalt. Inte minst när det gäller de långtidsarbetslösa är det viktigt att vi nu Nr 19 gemensamt försöker hitta lösningar. Vi är öppna för att parterna tar ett större ansvar för alla arbetssökande. Men, som Ingemar Eliasson själv vet, fordrar problemen ibland en snabbare lösning än vad som kan uppnås i förhandlingar parterna emellan. Regeringen och vi politiker har ansvaret för alla medborgare. Vi måste också ingripa när överenskommelser inte kan nås, och när uppfattning står mot uppfattning. De privata arbetsgivarnas intresse för att också människor i Norrlands inland eller personer med handikapp skall ha rätt till arbete har inte visat sig vara särskilt stort. Även när det gäller kvinnornas möjligheter att få arbete skulle en annan och positivare inställning från många privata arbetsgivare behövas. Det är nödvändigt att bl.a. genom en aktiv arbetsmarknadspolitik justera de s.k. fria marknadskrafterna, om rätten till arbete skall kunna Till Jörn Svensson vill jag tillägga att för regeringen är kampen mot arbetslösheten det primära. För att åstadkomma en varaktig förbättring av sysselsättningen är det nödvändigt att begränsa underskottsproblemen, minska inflationen och bevara det svenska näringslivets konkurrenskraft. Regeringens politik baserar sig således på de ”klassiska” värderingarna i arbetarrörelsen. De åtgärder som regeringen föreslagit i propositionen om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder innebär en viss köpkraftsindragning. Med de prisoch löneökningar som där förutses finns det ändå ett begränsat utrymme för ökningar av reallönerna och den privata konsumtionen år 1985. Jörn Svensson talar om arbetsmarknadspolitikens provisoriska arrangemang. Det är ett språkbruk som moderaterna annars brukar vara ensamma om. De arbetslösa är inte betjänta av att man nedvärderar arbetsmarknadspolitiken. I september var det 35 000 personer som gick i arbetsmarknadsutbildning, 20 000 personer hade beredskapsarbete, 38 000 personer var anställda med lönebidrag. Ytterligare tusentals människor fick genom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna möjlighet att vara kvar på eller komma in på arbetsmarknaden. I viss utsträckning rör det sig om tillfälliga arbeten eller insatser. Men det centrala är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna innebär en början till något nytt. Arbetsmarknadsutbildning är heller inte mer provisorisk än annan utbildning. Jag trodde faktiskt att vi var eniga i dessa avseenden. Med anledning av Jörn Svenssons sista fråga vill jag erinra om den betydelse för samhällsutvecklingen som kapitalbildningen inom AP-fonderna haft och även i fortsättningen kommer att ha. Om Jörn Svensson med sin fråga särskilt syftar på den del av AP-fonderna som förvaltas av löntagarfondsstyrelserna kan jag bara meddela att det inte är aktuellt att förändra den lagstiftning som reglerar dessa.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. ”Vi kommer att gå in i nästa lågkonjunktur med relativt hög arbetslöshet redan i inledningsskedet och utan svängrum för konjunkturstimulerande åtgärder.” Denna beskrivning av vad som väntar oss har jag och andra i oppositionen uttryckt många gånger. Det kan ju arbetsmarknadsministern och regeringen möjligen vifta undan som oppositionens vanliga jämmer. Men det jag nu läste upp var ett uttalande av ekonomen Nils Lundgren. Ingen ekonom skulle säga emot vad han där sade. Det är ett otvetydigt faktum att nästa lågkonjunktur kan komma att bli en mycket dyster erfarenhet. I dag talar mycket för att vi om två tre år kommer att ha en arbetslöshet som med svenska mått mätt måste betecknas som massarbetslöshet. Anledningen till denna dystra förutsägelse är den socialdemokratiska regeringens misslyckande. Oavsett med vilket mått man mäter och oavsett hur man vrider, eller förvrider, statistiken, framstår den socialdemokratiska regeringens politik mot arbetslösheten som ett kapitalt misslyckande. Nu när vi befinner oss på krönet av en högkonjunktur är arbetsmarknadsläget i vårt land detta: 1. 140 000 personer är öppet arbetslösa. Det är 50 000-60 000 fler än vid förra högkonjunkturtoppen. 2. Arbetslöshetstiderna blir allt längre. Det är särskilt alarmerande, eftersom de sociala problemen vid arbetslöshet ökar ju längre tid arbetslösheten varar. 3. 170 000 personer, kanske fler, är sysselsatta genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För mer än hälften av dessa är det fråga om tillfälliga lösningar. 4. Den partiella arbetslösheten ökar. Det betyder att många som arbetar deltid skulle vilja arbeta längre tid. Men de kan inte få den chansen. Aldrig någonsin tidigare under efterkrigstiden har så många stått utanför den reguljära arbetsmarknaden som under den nuvarande regeringens tid. Detta rekorddåliga läge på arbetsmarknaden inträffar alltså när vi har en socialdemokratisk regering — socialdemokraterna gjorde ju just arbetslöshetsbekämpningen till ett huvudnummer i valrörelsen. Detta faktum kan nu såväl regering och opposition som väljarna lära sig mycket av. Det som på sitt sätt ändå är mest bekymmersamt är att detta ytterst allvarliga läge på arbetsmarknaden inträffar på toppen av en högkonjunktur. Industrin går bra. Exporten har stigit kraftigt. Investeringarna vänder uppåt något, och t.o.m. bytesbalansen blir positiv i år. Trots detta har vi rekordarbetslöshet. Nu säger regeringen — angelägen som man är om att bara beskriva den del av verkligheten som ser angenäm ut — att sysselsättningen ju ändå stiger. Man tröstar sig med att det trots allt är fler som har arbete. Men det är en bräcklig tröst, för ett närmare studium av sysselsättningssiffrorna visar att sysselsättningsökningen i den här högkonjunkturen är osedvanligt svag. I högkonjunkturen 1973-1975 ökade sysselsättningen med ca 200 000 och i högkonjunkturen 1978-1980 med ca 150 000. Ökningen den här gången borde stanna vid 40 000-50 000. Därtill kommer att ökningen av antalet personer som söker sig ut på arbetsmarknaden inte är lika stor som vid tidigare konjunkturtoppar. Samma tendens återfinns om man studerar antalet lediga platser, vilket visserligen har ökat — men det är långt ifrån den nivå som vi hade vid den förra konjunkturtoppen. Anna-Greta Leijon har i något inlägg i dag på eftermiddagen sagt ungefär så här: Arbetsmarknaden i Sverige förbättras. Jämförd med arbetsmarknaden i andra länder är det en positiv utveckling. I andra länder skulle utvecklingen alltså vara den motsatta. Det är en vårdslös hantering av sanningen. I USA har man alltsedan årsskiftet 1980-1981 och fram till nu haft en ökning med fem miljoner nya arbetstillfällen — en ökning med 5 90. Om man översätter dessa siffror med siffror som gäller för den svenska arbetsmarknaden, kommer man fram till att vi har haft en ökning med mer än 200 000 sysselsatta. Den ökningen stannar alltså vid någon enstaka procent — kanske knappast någon — när högkonjunkturen väl är över. Jag råder inte Anna-Greta Leijon att kopiera president Reagans politik för ökade militärutgifter eller ett växande budgetunderskott. Men det är värt att notera att den amerikanska ekonomin har lyckats dra större nytta av den nuvarande högkonjunkturen än den svenska ekonomin förmått att göra. Kanske arbetsmarknadsministern nu har på tungan att det nog hinner ordna sig. Innan högkonjunkturen är slut har sysselsättningsökningen skjutit i höjden och arbetslösheten dalat. Jag önskade av allt mitt hjärta att det skulle bli så. Men sanningen är snarare den att festen närmar sig sitt slut. Konjunkturen vänder redan nedåt. Vissa prognoser pekar på att kurvorna redan är på väg ned. Exporten mattas, aktievärdena sjunker, och investeringsintresset har avtagit. Under år 1985 blir det sämre. Tillväxten mattas, arbetslösheten stiger, hade LO-tidningen som rubrik på en artikel för ett par nummer sedan. År 1986 och framåt befinner vi oss i en ny lågkonjunktur. Hoppet om förbättringar för de arbetslösa — att de goda konjunkturerna skulle bringa arbete åt dem — håller på att gå upp i rök. Under en lång följd av år har vi gått in i nästkommande konjunktursvacka med en allt högre restarbetslöshet. Det är ett mått på att arbetsmarknaden fungerar illa. Insatser av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har växt i motsvarande grad. Nu räcker det inte med att gripa till beredskapsarbete och omskolning i lågkonjunkturer och vid strukturkriser. Nu krävs omfattande permanenta insatser för bl.a. ungdomar, handikappade, underutbildade och äldre, för att hjälpa dem in i arbetslivet eller hjälpa dem till ett nytt arbete. Arbetsmarknaden kännetecknas alltså av en serie balansproblem: geografisk obalans, brist på arbetskraft med rätt utbildning, stort överskott på arbetskraft med otillräcklig utbildning och en lönestruktur som hindrar vissa att komma in och förorsakar att andra stämplas ut. Det borde stå klart för alla att denna utveckling måste brytas, om vi menar allvar med målet om full sysselsättning. Det är mot den här bakgrunden man skall se min interpellation. Jag har frågat om arbetsmarknadsministern är beredd att i överläggningar med arbetsmarknadens parter söka hitta lösningar på dessa problem. Med hänsyn till allvaret i situationen måste svaret på min interpellation sägas vara otillständigt magert. Det verkar som om ministern inte riktigt tänkt igenom frågorna. Det finns ingen analys och ingen antydan om att något arbete med att finna nya vägar pågår. Det som oroar mig mest är att det verkar som om ministern inte riktigt bryr sig. Ett allmänt ointresse är det intryck svaret ger. Kännetecknande för Sverige har varit en väl fungerande samverkan mellan regeringen och arbetsmarknadens parter i sysselsättningspolitiken. När man försöker finna vägar bort från en oroande utveckling som den jag skisserat bör det ske tillsammans med parterna. Liksom deras ansvar för löneutveckling och övriga anställningsvillkor är beroende av regeringens ekonomiska politik, gäller också det omvända: ingen politik för full sysselsättning blir framgångsrik om den inte har parternas medverkan. Det vore därför angeläget och självklart att systematiskt arbeta sig igenom analys och tänkbara åtgärder tillsammans med parterna. Men denna fråga i min interpellation besvaras med: ”Vi är öppna för att parterna tar ett större ansvar för alla arbetssökande.” Men frågan gällde förstås om regeringen är beredd att ta initiativ till sådana överläggningar. Låt mig nämna fyra områden där det borde vara angeläget att få till stånd sådana diskussioner inte bara en gång utan fortlöpande. För det första gäller det den framtida löneutvecklingen. Det finns ingen enskild faktor som är tillnärmelsevis lika betydelsefull för möjligheterna att nå och bevara full sysselsättning som lönestruktur och lönekostnadsutveckling. Under ett antal år har vi måst genomföra en rad devalveringar av den svenska valutan för att återerövra marknader. Det har betytt sänkning av lönernas värde. Mest hårdhänt har den socialdemokratiska regeringen gått fram på denna väg. Devalveringarna har blivit nödvändiga därför att vi i Sverige har levt på för stor fot. Men denna devalveringspolitik kan nu inte fortsättas. Det skulle varaktigt urholka förtroendet i andra länder för vår politik. I fortsättningen måste lönekostnadsutvecklingen hållas inom ramen för vad ekonomin tål. Annars tappar vi åter marknader, företag slås ut, och arbetslösheten stiger ytterligare. Detta vet ansvariga förhandlare. Samtidigt vet de att lönerna återigen måste bli den huvudsakliga inkomstkällan för människors försörjning. Det betyder att skatteoch bidragspolitiken måste läggas om så att det lönar sig bättre att arbeta. Regeringen bäddar illa för förhandlarna att klara denna uppgift. I stället för att spara på utgiftssidan, när det fattas pengar för staten, höjer regeringen återigen en rad skatter. Denna politik har t.o.m. gjort LO mållös. Regeringens åtstramningspolitik sägs vara framkallad av att löneutvecklingen håller på att äventyra regeringens inflationsbekämpning. Det är förvisso sant. Men för detta bär regeringen själv det avgörande ansvaret, dels genom det sätt som staten som stor arbetsgivare har uppträtt på, dels genom uttalanden och beslut av regeringen som har försvårat för parterna att nå uppgörelser. På den här punkten har överläggningar med parterna förts. Men i vilken utsträckning har arbetsmarknadsministern som ansvarig för sysselsättningen sökt göra klart för kontrahenterna, att det är vid förhandlingsbordet som förutsättningarna att komma till rätta med arbetslösheten avgörs? Det andra ämnet för överläggningar med parterna borde vara ungdomsarbetslösheten. Om detta har det förts en lång debatt här i eftermiddag, och jag skall inte förlänga den särskilt mycket. Låt mig bara säga att ungdomslagen har fått stor omfattning och gett tiotusentals ungdomar tillfälligt arbete. Ungdomar under 20 år kan nu erbjudas arbete eller utbildning. På ett sätt kan därför folkpartiets gamla förslag om ungdomsgaranti sägas vara förverkligat. Men det är mer till namnet än till gagnet. Det har sagts av flera i debatten här att det är först i och med ungdomslagen som riktiga åtgärder har vidtagits för att få ned ungdomsarbetslösheten. Låt mig därför också på denna punkt göra en statistisk jämförelse med läget i slutet av den förra högkonjunkturen. I september 1980 hade 647 000 ungdomar under 25 år arbete. I dag har 619 000 arbete. 1980 var 42 000 arbetslösa och i september i år 49 000. Vad är det egentligen som ni har uppnått? Vad är det som en rad socialdemokratiska talare egentligen har skrutit med här? Såvitt jag kan se har egentligen ingenting åstadkommits. Det betyder inte att vi inte kan hälsa med stor tillfredsställelse att det som görs ändå görs, men några större framsteg har verkligen inte åstadkommits. Att klara ungdomsarbetslösheten med hjälp av ungdomslagen innebär flera svagheter, främst däri att det är en tillfällig lösning för alltför många. Det visar att den reguljära arbetsmarknaden inte fungerar för ett växande antal ungdomar. Med hjälp av ungdomslagen har vidare ett mycket stort antal ungdomar placerats hos offentliga arbetsgivare, som inte längre kan expandera, medan för få har placerats inom näringslivet, där expansionen måste ske. Av dessa och andra skäl bör ungdomslagen få en avlösning. Parterna måste förmås att förhandla fram avtal, som gör ungdomslagen onödig eller i varje fall reducerar dess omfattning. Min andra fråga till arbetsmarknadsministern blir därför om hon är beredd att ta upp diskussioner med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer om det önskvärda i att avtal kommer till stånd som kan ersätta ungdomslagen. Avtalen om ungdomsplatserna kan därvid tjäna som mönster. Ett tredje ämne för överläggningar med parterna borde gälla de handikappades möjligheter att få arbete. I dag finns främst två möjligheter att hjälpa handikappade: dels att med skattemedel övergångsvis täcka en del av lönekostnaden via lönebidrag, dels att erbjuda anställning inom Samhällsföretags olika verkstäder. Vi vet att dessa inslag i arbetsmarknadspolitiken av och till utsätts för kritik från företagsamheten. Det borde vara skäl att testa om arbetsgivarna är beredda att lösa frågan om de handikappades rätt till förvärvsarbete på annat sätt. En sak måste göras klar, nämligen att vi inte kan svika dem som inte utan hjälp efterfrågas på en hård arbetsmarknad. Men det kan finnas andra vägar än de vi nu tillämpar. Ett sätt har skisserats ien utredning, nämligen att socialförsäkringsavgifterna reduceras för företag som förbinder sig att anställa handikappade som förmedlingen anvisar. Det kan finnas andra lösningar. Min tredje fråga blir ändå mot den här bakgrunden om arbetsmarknadsministern är beredd att överlägga med parterna på arbetsmarknaden i syfte att hitta effektivare och smidigare former för att hjälpa handikappade till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det fjärde och sista området jag vill nämna, som angeläget ämne för överläggningar mellan regeringen och parterna, är utbildningen. Vi vet att allt fler behöver kompletterande utbildning eller omskolning för att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är kanske det allra främsta medlet för att stärka den enskildes möjligheter och konkurrenskraft. Omfattningen av den av SÖ och AMS administrerade arbetsmarknadsutbildningen har därför under senare år fått en mycket stor omfattning. Åtskilligt av denna utbildning borde emellertid kunna ske ute i företagen. Denna utbildning är till för dem som redan är arbetslösa eller riskerar att bli det. I allt fler fall måste utbildning sättas in tidigare för att förhindra arbetslöshet, för att underlätta omställningar i företagen, göra dem mer konkurrenskraftiga och därmed kunna ge en tryggare sysselsättning. Det är en kinkig fråga hur vidareutbildningen inom företagen kan och bör stimuleras. Det jag vet är att den måste uppmärksammas. Min fjärde fråga blir därför: Avser arbetsmarknadsministern initiera överläggningar med parterna på arbetsmarknaden i syfte att få till stånd mer omskolning och vidareutbildning ute på arbetsplatserna? Herr talman! Jag beklagar att jag måste upprepa och precisera de frågeställningar som jag hade i min interpellation. Det har emellertid visat sig vara nödvändigt, eftersom arbetsmarknadsministern valt att inte närmare fördjupa sig i allvaret bakom frågorna.
Jag får nu meddela att anslag om kvällsplenum har uppsatts.